Fru talman! Jag måste säga att jag är förvånad över finansministerns anförande. I den senare delen kom han in på något slags nyårskrönika. Den handlade dock enbart om allt stort som uträttats under det år som gått. Han hade ingenting att säga om sina avsikter för framtiden. Då han talar om framtiden är det den sedvanliga nidbilden av särskilt moderaternas onda avsikter. Om jag minns rätt sade också finansministern att han hade lyssnat mycket noggrant på den debatt som förts under förmiddagen. Ja det är klart lättare att höra vad som sägs om man är närvarande. Jag ställde ett antal frågor av vilka ingen fick något svar. Det är jobbigt att kort tid upprepa dem. Jag uttryckte en förmodan att oron för budgetsaldot som så starkt präglat finansministerns uppträdande är en följd av en överdriven tro på det kommande resultatet från Rehnbergsgruppen. Om man föreställer sig att det kan bli nolltillväxt på inkomstsidan och att statsutgifterna växer i takt med inflationen, då blir det problem. Men jag måste då ställa frågan hur detta skulle kunna uppkomma. Vi har en löneutveckling om vilken alla bedömare säger att den blir någonting på 8--9 %. Ändå har finansministern räknat och fortsätter antagligen att räkna med att den blir 3 eller 4 %. Det förutsätter förbud mot lokala höjningar av lönerna utöver den prolongation av centrala avtal som måste komma till stånd. Jag gör den bedömningen som gammal förhandlare att detta kan inte lyckas. Hur skall det ordnas? Är finansministern inställd på att genomdriva detta med lagstiftning? Hur rimmar det i så fall med de argument som vi fick höra att det är helt parternas ansvar på arbetsmarknaden hur lönebildningen går till? När man sedan talar om stram finanspolitik med utgiftsbesparingar utan skattehöjningar så återstår de frågor som Hans Gustafsson aldrig besvarade. Hur kan man då höja fastighetsskatten? Hur kan man höja löneskatten? Hur kan man säga att man anslår 600 miljoner extra till bl.a. kommunala beredskapsarbeten, när man inte har för avsikt att ackommondera stora kostnadshöjningar med offentliga utgifter? Och hur kan man vidga fackavdragen? Det är frågor som jag ställt och skulle vilja ha svar på. Det handlar om den mörka framtid som Sverige går in i under socialdemokratisk politik. Slutligen ytterligare en fråga som kräver ett svar: När kommer den utredning om riksbankens oberoende som aviserades för över två månader sedan? Direktiven var färdiga redan i våras. Jag frågade: Kommer vi att få studera dem, det gäller ändå ett riksdagens eget verk? Blir det en parlamentarisk sammansättning av denna kommitté, vilket rimligen måste vara befogat när det gäller att riksdagens eget organ?

Fru talman! Finansministern säger att arbetslöshet inte är något mål eller något medel. Nej, men det kan bli resultatet av en felaktigt förd politik, när man inte unyttjat de devalveringsvinster som man möjligen kunde ha. Man har alltså inte lagt den grund man borde ha gjort för att utnyttja dem ordentligt. Sedan säger finansministern att man under denna tid borde utnyttja yrkesmässig rörlighet. Det kräver ett svar av finansministern på frågan: Menar finansminstern att flyttlassen skall rulla snabbare igen, till regioner som saknar bostadsmöjligheter, eller vad är meningen? Det kräver faktiskt ett svar här i dag, tycker jag. Finansministern säger att det är nonsens att säga att regeringen inte orkar fatta beslut. Men hur är det då med TV-frågan, energifrågan, försvarsfrågan? För första gången i historien går en försvarskommitté i stå. Det är en stor skandal att man inte orkar fatta beslut i en sådan viktig fråga. De ursäkter man har haft har varit uppenbara undanflykter. Det har inte funnits någon saklig grund för att inte orka fatta ett beslut; oavsett vilket beslutet blir, borde man orka fatta det. Det är höjden av beslutsimpotens att inte orka fatta det beslutet. Finansministern funderade över hur det känns för centerpartiet att vara ute i kylan. Vi upplever det inte så, utan vi tycker att det är varmt och skönt. Jag tycker att centerpartiet har ett bra läge inför det kommande valet. Det faktum att folkpartiet nu har lämnat mittfältet gör egentligen inte så mycket för vår del, förutom att det är synd att vi inte är fler som slåss för mittenfrågorna. Vi har traditionellt haft en stark samling i mitten i många politiska frågor, och vi har det fortfarande i Norden. Folkpartiet har valt att ansluta sig till den linje som företräds av moderaterna. Jag lyssnade med intresse på Tobissons uttalande om den moderatliberala reservationen, men det ankommer inte på mig att dra några slutsatser av det. Ett borgerligt regeringsalternativ utan centerpartiet, ett alternativ som saknar rättviseprofil, som saknar regional förankring, som inte tar miljöhänsyn, det skulle vara ett regeringsalternativ utan stöd hos folkflertalet, och jag tror inte att det skulle bli någon särskilt långvarig regering. Det är också därför vi med glädje slåss för det som är vårt alternativ, nämligen den reservation som visar det andra borgerliga regeringsalternativet i svensk politik.

Fru talman! Jag undrar om Allan Larsson har läst det betänkande som vi här debatterar. I varje fall tror jag att han har lyssnat sällsynt dåligt på debatten, även om han kan ha snappat upp ett och annat ord över radion. Många av de frågor som Allan Larsson ställde och de påståenden som han hävde ur sig har faktiskt blivit bemötta och avhandlade under morgonens debatt. Jag vill ändå -- för säkerhets skull, med tanke på att Allan Larsson kanske inte heller läser protokoll -- ta upp det som jag hade förutsatt att han skulle nämna i sitt anförande, dvs. de ''förenade högerpartierna''. Jag skall be att än en gång få citera min partiordförande: ''Den som själv är för mjuk för att ta itu med de ekonomiska problemen skapar i praktiken ett hårt samhälle.'' Detta är vad Allan Larsson är i färd med att göra.

Jag måste säga att Allan Larssons inlägg var väsentligt under den klass som man normalt har anledning att förvänta sig av en finansminister. Inte heller har han enligt min uppfattning anledning att så där väldigt starkt framhäva den egna handlingskraften och beslutsamheten. Det är ju ändå ett faktum att de beslut som har fattats här i riksdagen åtminstone under detta år har varit en följd av att socialdemokraterna har tvingats uppge sina egna positioner. Och det vittnar ju inte om någon särskilt stor handlingskraft eller beslutsamhet. I de flesta fall har man noga undvikit att i förväg tala om vad man faktiskt vill, och då kan man självfallet så småningom landa på ett beslut, men det skapar ju inte precis någon stolthet hos de riksdagsledamöter som deltar i beslutet. Och det skapar i allra högsta grad förvirring hos de väljare som har fått lära sig någonting annat på de socialdemokratiska mötena. Även jag ställde inledningsvis ett antal frågor till finansministern, och jag skall bara upprepa en av dem. Det finns några saker man faktiskt skulle kunna göra för att återskapa det förtroende och den optimism som är nödvändig i det svenska ekonomiska samhällsklimatet över huvud taget. Jag har tidigare tagit upp valutafrågan, anslutningen till ecun, men det vägrar Allan Larsson att kommentera. Låt mig då ta upp en annan fråga som ändå på något sätt är förannonserad, nämligen förmögenhetsskatten. Är Allan Larsson beredd att slopa förmögenhetsskatten för småföretagens arbetande kapital? Jag tror inte att någonting skulle vara lika positivt för det företagsklimat som ändå måste vara grunden för ett framtida välstånd i Sverige.

Fru talman! Det här är egentligen en ganska fantastisk debatt. Finansministern försöker blanda ihop problem och kris. Men det är väl så att en kris är något mer än ett problem; vi lever ju efter vad jag har förstått med ständiga problem. Det som egentligen är vitsen är ju att regeringen försöker anamma fram en krisstämning, som stämmer överens med uttalanden från Svenska arbetsgivareföreningen. Man frågar sig vad regeringen har läst för artikel när den i den här skrivelsen har tagit upp kraven från Svenska arbetsgivareföreningen om medlemskap i EG och försämringar inom sjukförsäkringssystemet. Det är ju exakt SAFs krav som nu presenteras som de centrala budskapen i skrivelsen. Regeringen lämnar helt fördelningspolitiken. I alla de åtgärder som Allan Larsson säger att regeringen har vidtagit är fördelningspolitiken underlåtenhetssynden. Om man skall vidta någon åtgärd mot något problem är det väl fördelningspolitiken till förmån för arbetarrörelsen som måste stå i centrum. Nu skall regeringen göra någonting åt valutapolitiken, och Allan Larsson säger att vi inte skall devalvera och att vi skall gå med i EG. Regeringen visar upp sina muskler och spöar upp de svaga i samhället med försämrade sjukförsäkringar och indragning av offentlig verksamhet. Detta drabbar ju de svaga i samhället. Sedan säger mannen på ABBs finansavdelning att beslutet om EG var jättebra. Nu får vi äntligen som vi vill, nu får vi arbetslöshet som skall bekämpa inflationen, säger han. Så kommer landets finansminister och säger: ''Vi skall inte ändra på någonting i vår arbetsmarknadspolitik, utan den skall vara precis som vanligt. Vi skall lägga in hur mycket utbildning som helst, eftersom AMS kräver det men hittills inte har fått det.'' Jag vet egentligen inte vad som gäller. Om regeringen underordnar sig dessa valutaspekulanter och är tvungen att visa upp sina jättemuskler, skall regeringen då inte också underordna sig när det gäller arbetslösheten? Den marknad som regeringen visar upp sig för förväntar sig nu att regeringen släpper upp arbetslösheten. Jag skulle bli oerhört glad och tillfredsställd om finansministern nu deklarerade att regeringen i varje led kommer att bekämpa arbetslösheten. I första hand skall den bekämpas med kunskapshöjande åtgärder, men när alla har fått sina kunskaper och ändå inte får plats på arbetsmarknaden, då måste man i alla fall se till att de inte går hemma på kontantstöd utan att det är arbetslinjen som gäller. Det vore ett rejält och bra svar. Jag är mycket spänd på vad finansministern kommer att ta till. Men nog är väl den här situationen svår för regeringen -- att ha två SAF Det kan väl näppeligen vara i arbetarrörelsens linje.

Fru talman! Det känns bra att finansministern anklagar moderaterna för ekonomisk ansvarslöshet. Jag har alltid tyckt att det är något konstigt med ett parti som alltid vill sänka skatterna men aldrig vill tala om vad man skall dra in på. Debatten om MUF-ordföranden var fascinerande; jag lyssnade på den på radion med stor spänning. Det som finansministern sade var helt sant. Det känns också märkligt att finansministern inte på något sätt berör det faktum att den ekonomiska politiken har miljökonsekvenser. Vi har faktiskt en kombination av problem i det svenska samhället. Det är inte bara ekonomin som är problem. Ekologin utgör också ett problem. Därför är det möjligt att se till att klara dessa problem samtidigt. Arbetslinjen skall hävdas, säger finansministern. Det låter bra. Men hur skall det gå till? Varför kan man då inte tala om de nödvändiga framtidsinvesteringarna som kan hjälpa oss ur arbetslösheten och samtidigt bygga om samhället så att det blir mindre miljöstörande? Varför kan man inte tala om att minska arbetstiden så att vi får mera tid över för sådant som vi själva vill göra? Det skulle dessutom medverka till att vi minskar den materiella förbrukningen, vilket är mycket bra. Av solidaritet borde vi försöka hitta ett sätt att fördela den tillgängliga arbetstiden, så att inte vissa drabbas mer än andra av detta gissel. Man säger ingenting om en energipolitik som faktiskt skulle innebära att vi minskade minusposten i bytesbalansen och samtidigt kom till rätta med avgörande miljöproblem. Genom en intensiv energibesparingskampanj i detta land skulle vi kunna minska energiförbrukningen mycket kraftigt. Det finns åtskilliga utredningar som visar att man genom ett aktivt arbete kan minska energianvändningen i det svenska folkhushållet med ungefär 50 %, utan att minska den materiella förbrukningen. Skulle vi också dra ner förbrukningen något, skulle vi kunna spara ännu mera energi. Då skulle vi kunna slippa en stor import av olika fossila bränslen, som vi vet skadar natur, miljö och människor. Vi skulle också kunna ta det viktiga krafttaget att äntligen börja avveckla kärnkraften. Finansministern berör inget av den viktiga kombinationen av ekonomi och ekologi. Det gör mig mycket bedrövad. Det finns uppenbarligen kunskaper om detta. Det har jag tidigare vittnat om i dag när jag refererade till ett anförande som Margot Wallström höll i riksdagens andrakammarsal i söndags på ett mycket förträffligt sätt. Jag tycker att insikten om dessa förhållanden och de åtgärder som föreslås också borde kunna spridas till finansdepartementet.

Fru talman! Att vara finansminister innebär att bli utsatt för kritik och angrepp från många håll. Jag skall passa på att använda de här minuterna för att kommentera några av de synpunkter som har förts fram i kammaren, men också utifrån. Stig Malm har anklagat mig och riksbankschefen för att skapa valutakris. Anklagelsen faller på sin egen orimlighet. Stig Malm riktar attacken åt fel håll. Stig Malm borde i stället ha kritiserat dem som under det senaste året har lekt med elden genom att förespråka eller hota med devalvering. Den diskussionen hade en mycket allvarlig effekt på tilltron till vår vilja och förmåga att hålla fast vid valutapolitikens mål. Det skapade det klimat i vilket spekulation mot kronan kom i gång. Det ledde till att räntorna pressades upp under hösten och till stora utflöden av valuta. Riksbanken och regeringen har i nära samverkan med riksdagsgruppen avvärjt spekulationen och hotet om en devalvering. Det är ett viktigt löntagarintresse, eftersom en devalvering innebär ett beslut om att öka inflationen och sänka reallönerna. När diskussionen om valutapolitiken tog fart i somras iakttog Stig Malm stor tystnad. Han kunde ha gjort en avgörande insats för att slå undan förväntningarna om en devalvering. Han bidrog genom sin tystnad själv till att hålla liv i ryktena om en ändrad valutapolitik. Stig Malm teg när han borde ha talat. När han talade riktade han angreppen åt fel håll. Stig Malm har därmed ett stort personligt ansvar för det som har hänt under hösten. När det i övrigt gäller synpunkter som har förts fram var det intressant att höra Lars Tobisson, som anklagade mig för att inte ta upp frågor som gäller framtiden. Jag har redovisat våra avsikter och ambitioner, vår vilja att kraftfullt bekämpa inflationen, att klara de offentliga utgifterna och att på sikt få ned skattetrycket. Jag har också redovisat vår syn på hur man skall kunna bekämpa arbetslösheten på ett sätt som är förenligt med vår strävan att motverka inflationen. När jag tar upp moderaternas politik säger emellertid Lars Tobisson att jag inte talar om framtiden utan om en nyårskrönika. Det är en mycket intressant beskrivning av moderaternas politik. När vi tar upp detta och frågar efter era avsikter, får vi veta att det är en nyårskrönika och att det inte hör framtiden till. Det är mycket anspråkslöst, Lars Tobisson, att ha den inställningen till detta som är så genomgripande för svensk politik. Det skall vi ta fasta på. Vi skall gärna fortsätta att tala om moderaternas politik med den reservation som Lars Tobisson nu har lärt oss. Gunnar Björk frågade mig om min syn på arbetsmarknadspolitiken. Han ställde sig frågande inför att vi vill främja yrkesmässig rörlighet. Det är kanske ett litet tekniskt uttryck för att investera i människor, i en högre kompetens och i ett nytt yrkeskunnande så att människor kan ta de arbeten som är eller bli lediga. Det är en fin princip i svensk arbetsmarknadspolitik. OECD pekar nu också i sin senaste rapport på att en av de stora styrkorna i den svenska ekonomin är att vi har en arbetsmarknad som fungerar väl och som fungerar mycket bättre än i andra OECD-länder. Det är min ambition att vi skall hävda arbetslinjen. Vi skall fortsätta att satsa på aktiva åtgärder. Vi skall göra det på ett klokt sätt så att människor får arbete samtidigt som vi undviker att få ett inflationstryck. Arbetsmarknadspolitiken spelar en mycket viktig roll i detta arbete. Gunnar Björk tyckte också att det som jag här beskrev som viktiga beslut som har fattats i riksdagen inte var uttryck för någon handlingskraft. Jag tycker att vi alla som arbetar med dessa frågor skall känna en viss tillfredsställelse över vad vi har åstadkommit. Det har gjorts stora insatser. Det är ett fint arbete. Vi har en del frågor kvar. Försvarspolitiken är, som Gunnar Björk sade, en fråga som är kvar. Det skulle vara intressant att få veta hur detta skall finansieras om Gunnar Björk har ambitionen att få till stånd ett beslut. Vi har en ansträngd statsfinansiell situation, och vi arbetar hårt för att klara den. I detta läge har jag konstaterat att oppositionspartierna -- centern, folkpartiet och moderaterna -- bjuder över varandra med nya utgifter. Hur skall ni finansiera detta? Det är nu ett bra tillfälle att ge ett besked om det. Anne Wibble frågade mig om valutapolitiken. Vi har gett besked i regeringens skrivelse. Vi har sagt att vi noga följer utvecklingen. Vi har kontakter med länderna inom EG, och vi har haft tillfälle att tala med flera av de ledande personerna på det området. Mitt besked är att vi med finanspolitik och andra åtgärder skall se till att få ned inflationstakten. Det är den enda hållbara åtgärden i sammanhanget. Sverige har en fast växelkurs mot den korg av vuluta som vi har valt, och det finns en stabilitet i detta som vi har demonstrerat under hösten. Det är inflationsbekämpningen som skall ges förtur och inte att nu företa några ändringar i valutapolitiken. Lars-Ove Hagberg berörde frågor om sysselsättning och välfärd. Själv är jag utomordentligt engagerad i strävan att klara både sysselsättningen och välfärden för alla människor. Vi skall ha ett välfärdssamhälle som omfattar alla men som ger mest åt dem som bäst behöver våra insatser. Vi skall ha solidaritet i samhället. För att det samhället skall kunna fungera måste vi också ta ansvar för ekonomin. Det gör att man ibland måste fatta impopulära beslut. Vi kan inte lova allt, inte stora utgiftsökningar lika litet som stora skattesänkningar. Vi vandrar på en mycket smal väg. Det gäller för oss att gå fram med stor försiktighet så att vi i detta svåra skede kan återställa balansen och återvinna styrkan i ekonomin. För att klara det måste det vara ordning och reda i de offentliga finanserna. Det kräver att vi omprövar utgifter och använder pengarna på ett klokt sätt. Lars-Ove Hagberg representerar ett parti som gärna lovar mycket. Låt mig påminna om vad partiets tidigare företrädare Jörn Svensson sade om den politik som Lars-Ove Hagberg nu förespråkar: Det går inte att få det att gå ihop, det är ingen vettig människa som tror det. Den politiken har prövats i andra länder, och vi har sett resultaten. Är Lars Ove Hagberg stolt över dessa resultat?

Fru talman! Kammarens ledamöter är säkert medvetna om att de alldeles nyss fått bevittna något helt unikt. Finansminister Allan Larsson tillrättavisar i hårda ordalag den frånvarande ordföranden för landsorganisationen, Stig Malm. Jag kan dela hans kritik i sak, men den valda formen -- kritik mot en motståndare som inte har tillfälle att försvara sig -- kan endast förklaras med att desperationen nu verkligen sprider sig ute i rörelsen. Stig Malms angrepp på regeringen har ändå fört det goda med sig att finansministern börjat intressera sig för valutapolitiken. I sitt anförande registrerade han att underskottet i bytesbalansen hade växt. I den rapport som just kommit från konjunkturinstitutet får vi veta att underskottet uppgår till 40 miljarder under det år som nu går mot sitt slut och att det blir 60 miljarder nästa år. År 1992 uppgår enligt prognoserna det inhemska finansiella sparandet till minus 100 miljarder. Vid sidan om detta förekommer det en utflyttning av investeringskapital. Till och med oktober i år uppgår det till 80 miljarder. Vad gör då finansministern? Jo, han bekämpar inflationen genom prisdrivande skattehöjningar. Han förbättrar budgetsaldot genom att öka anslagen till offentliga arbeten. Dessa åtgärder tar faktiskt inte sikte på problemen förutom att de till att börja med är helt tokiga. Varför kan inte Allan Larsson tänka sig att knyta kronan till ecun? Den tanken avvisar han nu. Men insiktsfulla ekonomiska bedömare har sagt att det ger trovärdighet åt vår avsikt att inte devalvera, vilket vi eftersträvar att inte göra. Dessutom medverkar det till att ta ned räntenivån i landet, vilket är av stor betydelse för såväl villaägare som för företagare som planerar att investera. Varför kan inte Allan Larsson, i stället för att höja skatten, ta första steget i en successiv sänkning av skattetrycket? I vaga ordalag talar man om att det kanske så småningom kan bli nödvändigt. Gör någonting nu! Det skulle skapa förtroende för regeringens politik. Varför kan vi inte få ett besked om energipolitiken? Naturligtvis skall vi inte ägna oss åt den kapitalförstöring som en förtida avveckling av kärnkraften innebär, för att inte tala om den miljöförstöring som blir följden. Finansministern säger att han har redovisat sina avsikter och ambitioner. Återigen alla dessa ord! Vi vill få bevis för att regeringen verkligen är beredd att övergå från ord till handling, att den vidtar åtgärder. När jag talade om en förgylld nyårskrönika föranleddes det av Allan Larssons beröm till riksdagen för vad den hade åstadkommit. Vad vi har gjort här i riksdagen är att i stort sett ha hejdat de dumheter som regeringen planerat i form av exempelvis lönestopp och strejkförbud. Vi har fått regeringen att på många punkter anpassa sin politik till bl.a. det som vi moderater länge har förordat. När Allan Larsson talar om framtiden har han inget att säga om sina egna åtgärder, utan nöjer sig med att teckna en nidbild av moderata avsikter som över huvud taget inte har någon förankring i verkligheten.

Fru talman! Jag tycker det var bra att Allan Larsson tog avstånd från Stig Malms uttalanden. Stig Malm får väl själv dra slutsatser av vad Allan Larsson här har sagt. Allan Larsson påstod emellertid att de som skapade krisen var de personer som i våras diskuterade devalvering. Det är faktiskt milt uttryckt - -. Jag skall inte uttala ordet, eftersom man inte får säga sådana ord i kammare. Diskussionen var farlig för valutarörelsen bara därför att alla kunde se de underliggande problemen. De kunde så att säga se att det fanns en realitet bakom denna diskussion. De kunde också se regeringens oförmåga att ta itu med problemen. Detta försök att skylla ifrån sig och lägga över ansvaret på någon annan, som Allan Larsson här gör, är inte särskilt bra. Allan Larsson talade i sitt anförande om vikten av att bekämpa inflationen, och det lät mycket bra. Han sade att inflationen orsakar arbetslöshet och att det därför inte finns någon egentlig konflikt mellan dessa två önskemål. Jag håller med om detta. Ett problem är att få i denna sal och få ute i landet verkligen litar på att regeringen förstår vad detta innebär. Allan Larsson talade om att bekämpa inflationen och om behovet av att föra en aktiv arbetsmarknadspolitik. Men han smet från det svåra problemet om vad regeringen skall göra när den öppna arbetslösheten på kort sikt uppgår till 2, 3, 3,5 eller ännu högre procenttal. Hur kommer regeringen då att hantera inflationsbekämpningen resp. andra typer av insatser? I en intervju införd i Veckans affärer från i förrgår säger arbetsmarknadsministern så här: ''Det är skillnad på att dämpa överhettningen -- den är farlig -- men jag tror inte att en högre arbetslöshet dämpar lönekraven.'' Det är precis den typen av formuleringar som ministrar älskar att svänga sig med. Men de smiter därmed ifrån det svåra problemet. Vad gör ni, Allan Larsson, om ni fortfarande är i regeringsställning när arbetslösheten har ökat? Skälet till denna ökning är ju den usla politik som ni hittills har fört. Folk har inte förtroende för att ni klarar att hantera de svåra problem som hänger samman med valutakrisen och dagens ränteläge. Det visar erfarenheterna. Ett exempel på det är det beslut som skall fattas senare i dag om att ge ytterligare pengar till AMS-insatser, dvs. innan arbetslösheten ens uppgår till 2 %.

Fru talman! Allan Larsson använde SCA:s uppköp av MoDo som ett positivt exempel på att pengarna nu satsas i Sverige. Det är riktigt att MoDo ligger i Sverige. Dess tillgångar och skogen finns här. Men på vilket sätt, finansministern, underlättas konkurrensen och på vilket sätt vitaliseras ekonomin i Sverige genom att vi nu får två stora block inom skogsförädlingssektorn? Det vore intressant att få svar på den frågan. Alla som talar om konkurrens som en nödvändig faktor för ökad effektivitet borde i stället som en man protestera mot en monopolisering av vår främsta förädlingsresurs. Skall man dra slutsatsen att allt är bra bara pengarna används för monopolisering i Sverige? Hur blir det då med den framtida produktiviteten inom den här industrigrenen, herr finansminister? Hur blir det med effektiviteten om man plötsligt börjar hylla monopoliseringens lov? Den frågan tycker jag att finansministern och regeringen, som har haft med frågan att göra, bör svara på. Jag tackar för den information om rörligheten som jag fick. Det var en bra information. Det är bedrövligt att vi inte har kunnat fatta beslut om försvarsanslagen. 1987 års uppgörelse mellan folkpartiet och socialdemokraterna är ingen bra grund att stå på i en svår ekonomisk situation. Trots de omfattande omvälvningarna i Europa är ändå spänningen i vårt närområde Baltikum större än den har varit under de senaste 45 åren. Självfallet skall vi ha ett bra försvar även i fortsättningen. Låt mig erinra om att det finns utredningar som har medfört ett nytänkande inom de centrala myndigheterna -- förändringar inom FRI, samordning med statskontoret, samordning mellan fortifikationsförvaltningen och byggnadsstyrelsen osv. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen. Vad gäller den lokala organisationen vill jag säga att det inte är nödvändigt med en mass-slakt av regementen. Det är en felsyn. Vi skall behålla så många regementen som möjligt. Däremot kan exempelvis förrådshanteringen övertas av värnpliktiga. Det finns också många andra idéer om rationaliseringar. Jag ställer alltså inte upp på principen om mass-slakt av regementen som många andra partier slåss för. Jag vill gärna få ett svar på min fråga rörande SCA. Den är principiellt viktig med avseende på hur samhälle och näringsliv skall fungera. Fru talman! Finansministern har ett tufft jobb, och därför bör han koppla av med att läsa en god roman. Det återstår mycket arbete för honom före valet nästa år. Därmed önskar jag honom en god jul.

Fru talman! Finansministern har redogjort för anledningen till den valutaoro som uppkommit. Det var Stig Malm som orsakade den! Han teg nämligen. Var det därför som regeringen fattade beslut om en försämrad sjukförsäkring och öppnade möjligheterna för ett kommande inträde i EG enligt SAF:s önskemål? Ville man därmed slå Stig Malm i huvudet? Jag tror inte att den konspirationsteorin överensstämmer med sanningen. Jag kan dock dra den slutsatsen att det inte finns mycket av fördelningspolitik i de åtgärder som regeringen kommer att vidta framöver. Nog måste ingreppen i sjukförsäkringen och tafsandet på den fria förhandlingsrätten vara mycket stora ingrepp i den generella välfärdspolitikens system. Dessutom var det väl inte bara på måfå som man valde att sikta in sig på korttidsfrånvaron. Den stora kostnaden förorsakar ju långtidsfrånvaron och de förtidspensionerade, men de som har korttidsfrånvaro skulle straffas; de som man varje dag avkräver ökad produktivitet och restriktivitet med lönekraven, trots att de i många fall är mycket lågavlönade. De skall straffas! Jag tycker det är en mycket usel politik. Finansminisern hade engagemang i sysselsättningen, sade han, men han svarade inte på min fråga. Jag återkommer till den när det gäller inflationen. Om man inriktar inflationsbekämpningen på att åstadkomma låga löneökningar släpper man dem som sätter priserna i övrigt -- på grundval av kostnader och vinstintresse -- och dem som fattar de politiska besluten. Om man gör det kommer de lågavlönade att drabbas. Nu säger alla andra att den ökade arbetslösheten är till just för att bekämpa inflationen. Finansknutten på ABB tyckte att det var alldeles utmärkt -- det var därför vi hade vunnit förtroende och fick tillbaka pengarna hit. Men Allan Larsson har inte den förklaringen till att vi skall in i EG. Han skall inte anpassa arbetslösheten. Här råder inte lagen om tillgång och efterfrågan, som Anne Wibble säger. Det vore bra om vi från finansministern kunde få ett klarläggande på den punkten, eftersom han säger att han skall hävda sysselsättningen. När man har vidtagit de här åtgärderna skall man -- det vet ju alla -- låta arbetslösheten öka kraftigt. Det är det som ligger bakom åtgärderna. Anledningen till att Stig Malm och alla andra i arbetarrörelsen är oroliga är att man inte vill värna sysselsättningen. Varför ger man annars inte pengar till AMS? Den oron, finansministern, är mycket mer värd, och det är den oron finansministern borde känna för framtiden. I stället försöker han anklaga andra partier för brist på realism, trots att han själv i dagens läge är så orealistisk ur arbetarrörelsens perspektiv.

Fru talman! Lars Tobisson återkommer ständigt till sin önskan att knyta den svenska kronan till ecun. Jag säger att vi måste få ned inflationen innan vi diskuterar några sådana steg. Det är den ansvarsfulla och realistiska vägen att gå. Men jag kan säga att med den finanspolitik som Lars Tobisson har formulerat -- med lättsinniga skattesänkningar kombinerade med ökade utgifter -- skulle en sådan anknytning aldrig vinna någon tilltro. Vi skulle då aldrig bli accepterade i ett sådant samarbete -- där krävs en ansvarsfull och stram finanspolitik. Lars Tobisson sade att jag tecknade en nidbild när jag förde moderaternas politik på tal. Jag citerade ordföranden i Fria moderata studentförbundet, som beskrev både vad denna politik innebar under de år då ni faktiskt tillämpade den och vad den innebär när man drar ut slutsatserna av det som ni nu för fram. Kan det vara en nidbild att citera ert eget studentförbunds ordförande? Då måste det väl kännas att det inte riktigt hänger ihop? Till Anne Wibble vill jag om den allmänna sitautionen säga att det självfallet är de underliggande problemen som är avgörande. Jag tror att det betyder oerhört mycket vilken diskussion som förs och vilket intryck man ger omvärlden. Jag har tillsammans med riksbankschefen försökt hävda en konsekvent linje. Det har varit svårt, eftersom många har försökt ifrågasätta detta inom landet, och det har även förekommit spekulationer utifrån. Jag tror att vi alla gör vår bästa insats för landet genom att hålla en mycket fast linje på den här punkten. Jag tycker att det har varit en för liten uppslutning kring detta. Nu tror jag att vi har fått undan de flesta spekulationerna. Min uppfattning är att det inte är arbetslösheten som avgör om man kan bekämpa inflationen, utan det är förmågan att kunna få de lediga platserna snabbt och väl tillsatt med personer med rätt kompetens som är det helt avgörande. Att ha en stor arbetslöshet, som man har i en del länder, och samtidigt ha brister och flaskhalsar i produktionen, är inte någon bra väg. Det är just detta som OECD har pekat på, dvs att vi i Sverige har en bättre fungerande arbetsmarknad, och där spelar arbetsmarknadspolitiken en viktig roll. Och det skall den göra även i fortsättningen. Därför skall vi använda aktiva åtgärder, men vi skall göra det på ett klokt sätt och sätta in dem så att också det som vi långsiktigt eftersträvar i ekonomin stöds. Gunnar Björk frågade om skogsindustrin. Jag vet inte om han anser att det skulle ha varit bättre om det hade skett ett uppköp av utländska intressenter i detta sammanhang. Är det detta som Gunnar Björk uttalar sig för? Och hur skall ni betala ökade försvarskostnader i ett läge när statsfinanserna är sådana att vi måste vända på varje krona? Hur kan ni då utlova stora påslag, och hur skall ni finansiera dessa? Lars-Ove Hagberg, den linje som vänsterpartiet företräder hänger inte ihop. Det finns inte någon helhet i den. Det förslag som ni redovisar skulle ha inneburit en mycket högre inflationstakt, och det är allvarligt för sysselsättningen och inte minst för dem som har låga inkomster. Därför är inflationsbekämpningen oerhört viktig. Er politik är prövad, och vi vet hur det går.

Fru talman! Finansministern befinner sig alldeles uppenbart i en mycket trängd situation. Han har stora bekymmer med en ekonomi som har kraschat på den tredje vägen. Han har problem med en LO ledare som inte vill inse att krisen är här. Jag beklagar att det kanske inte blir någon julefrid i det Larssonska kället, när finansministern nu skall färdigställa budgetpropositionen och forma sådana förslag som innebär att valutaoron inte återkommer på det nya året. Han kanske då kan glädja sig åt tanken att det är betydligt lugnare vid samma tid nästa år, då han å andra sida får börja ladda upp inför den allmänna motionstiden. Allan Larsson sade i sitt anförande att de borgerliga partierna hade orsakat 60 miljarder i statsskuldräntor. Det där tillhör nidbilden som upprepade gånger förs fram här. Och jag återkommer med mitt svar att över hälften av stadsskulden har samlats ihop under socialdemokratiska regeringar. När det gäller uppladdningen inför den kommande oppositionsperioden bör Allan Larsson kanske begrunda företrädaren Kjell-Olof Feldts ord: Det vore mig fjärran att glorifiera vår oppositionspolitik under de där sex åren. En hel del av vad vi då sade och gjorde borde kanske ha varit osagt och ogjort. Eftersom problemen med de stigande lönerna då diskuterades mycket, hade finansminister Bohman vädjat till löntagarorganisationerna om återhållsamhet. Kjell-Olof Feldts kommentar blev: Vågar han än en gång påstå att svensk industri förlorat sin konkurrenskraft därför att våra lönekostnader stigit mer än andra länders? Vågar han upprepa sitt utfall mot löntagarna och höja pekpinnen med krav på att lönerna inte får stiga med mer än 5 %? Jag tror att finansministern, med rådgivare som Stig Malm, skall vara glad över att han har en opposition till höger som vill bekämpa inflationen, som vill spara på de offentliga utgifterna och som vill förhindra att en devalvering tvingar sig på oss utifrån. Det var inte vi som utlöste valutaoron och spekulationerna mot kronan under hösten. Det var Stig Malm och LOs ekonomer. Det har vi Allan Larssons egna ord på. Och det var väl också allt av nya besked som vi har fått från finansministern här i dag.

Fru talman! Vi kan uppenbarligen hålla på hur länge vi vill eller tills finansministern tröttnar. Jag skall ändå fatta mig förhållandevis kort. Jag gladde mig åt att höra finansministern säga att han anser att han har drivit och kommer att driva en fast linje. Han vädjade om mer uppslutning från andra. Den förre finansministern drev också en förhållandevis fast linje ända fram till valrörelsen 1988. Det finns andra som fortsatte att hävda den här fasta linjen men som inte möttes av något större gensvar från ansvarigt håll. Låt mig också påpeka att denna fasta linje inte är fullt så fast som Allan Larsson vill låta påskina, eftersom det redan har getts ett antal signaler av felaktigt slag. Det slopade taket när det gäller avdragsrätt för fackföreningsavgifter, den nya fastighetsskattehöjningen och mer AMS-pengar är tre ganska stora saker inom loppet av en mycket kort tid då denna krisskrivelse ännu inte har hunnit bli behandlad. Jag tycker att detta är illavarslande. Jag, liksom finansministern, glädjer mig åt att OECD anser, vilket jag tror stämmer, att vi i Sverige har en bättre fungerande arbetsmarknad för att passa ihop lediga platser och arbetssökande. För detta ändamål har vi byggt ut en mycket fin arbetsförmedling. Jag tror att man skall ta ytterligare ett steg på den vägen och släppa fram enskilda arbetsförmedlingar. Det finns utredningsförslag om detta, och det finns ständigt motionsförslag om detta i riksdagen. Hittills har regeringen sagt nej. Men jag tror att om man verkligen vill bemöda sig om att få en bättre fungerande arbetsförmedling bör man öppna även för sådana alternativ. Det är ett litet tips till budgetpropositionen. Slutligen konstaterade jag att Allan Larsson faktiskt inte svarade på den svåra frågan, dvs. om inflationsbekämpningen kommer att vara det övergripande målet även när arbetslösheten har stigit till mer än 3 %. Vad gör Allan Larsson då? Signalerna är illavarslande. Därför har Allan Larsson och hans regering tyvärr ett dåligt utgångsläge. Det finns få saker som man i praktiken kan göra för att skapa det förtroende som behövs, i synnerhet när insatserna i inflationsbekämpningen blir så halvhjärtade och motsägelsefulla. Därför skulle jag gärna instämma i de önskemål om en god jul som andra har framfört, men samtidigt säga att jag inte tror att de är realistiska.

Fru talman! Min önskan om god jul till finansministern var litet förhastad, men den står sig naturligtvis. Försvaret skall självfallet rationalisera precis som alla andra. Jag vill bara erinra om att den högt värderade ledamoten i kammaren och Åke Gustavsson i Nässjö lade fram ett förslag 1983/84, som man i försvarsdepartementet har lagt i någon byrålåda. Det är inte så att intensiteten i regeringskansliet är särskilt hög på alla områden. Jag rekommenderar en kontakt med herr Finansministern frågar om det hade varit bättre att Självfallet nej. Det hade inte alls varit bra. Jag tycker att regeringens agerande i denna fråga visar upp ett dåligt förtroende för den svenska ekonomin. Det leder till att man nästan accepterar att Sverige klassas som ett underutvecklat land på skogsindustrins område, vilket vi verkligen inte är. Jag kan inte tolka det här på annat sätt än att regeringen i det här fallet förordar monopolisering. Jag vill upprepa vad jag sade tidigare: Alla de som talar för konkurrens som en nödvändig faktor för effektivitet borde resa sig upp och protestera mot denna monopolisering av vår främsta förädlingsresurs.

Fru talman! I denna evighetsdebatt har vi fortfarande inte fått något besked av finansministern om hur han tänker bekämpa arbetslösheten i dess helhet. Enligt alla dokument från regeringen skall inte några generella stimulansåtgärder vidtas för att bekämpa arbetslösheten, utan det blir endast individuella insatser. Om det nu inte finns tillräckligt med arbetstillfällen, får enligt propositionen och regeringens skrivelse, såvitt jag förstår, arbetslösheten bli precis lika stor som i Europa. Jag kan inte tolka det på annat sätt. Nu är det faktiskt så att vår politik inte har fått någon chans att prövas, Allan Larsson. Tyvärr, för den skulle säkert ha stor framgång. Det skulle säkert gå bra för Rehnberg att fixa till ett avtal om man gjorde omfördelningar i systemet, minskade momsen på maten och såg till att de högavlönade inte fick så goda villkor som de nu har fått. Framför allt bör man se till att vi får en ordentlig prispress så att priserna inte ökar. Det spelar ingen roll för oss om man förhandlar eller om löneökningarna ingår i systemet, men vi måste pressa priserna och se till att aktörerna på denna prismarknad inte höjer priserna. Då behöver man faktiskt inte heller höja lönerna. Tillväxten i samhället beror till stor del på aktörerna i arbetslivet. Gynnar man dem och ser till att människor som har dålig arbetsmiljö och dåligt inflytande på sin arbetsplats får det bättre, kan tillväxten och inflytandet den vägen öka, och då investerar vi rätt i samhället. Slutsatsen blir att regeringens agerande på 80-talet är förskräckligt. Först utnyttjar man inte devalveringsvinsterna, som nu i stället gick till spekulation. När man väl investerar -- vi kan nu läsa resultatet -- ger investeringarna inte någon tillväxt eller ökad produktivitet. Det har jag redovisat tidigare. Regeringen lastar hela skulden på de arbetande människorna, på dem som är sjuka. Fördelningspolitiken saknas i regeringens perspektiv. Jag anser att -- regeringen kan inte heller påvisa något annat -- vår politik går ihop och är möjlig. Däremot kan jag konstatera att regeringens politik inte går ihop med arbetarrörelsens värderingar, inte med fackföreningsrörelsens ledning och inte ens med dess basfolk, de lågavlönade, inte heller med miljörörelsen. Där tror jag att socialdemokratin har ett stort problem att hantera.

Fru talman! Det var egentligen inte min avsikt att lägga mig i den ekonomisk--politiska debatten, men jag gör det i alla fall. Det vi har hört här i kammaren i dag är någonting som jag tror är ganska så unikt i vår parlamentariska historia. En ledamot av ledningen för det stora partiet har i allra mest centrala politiska frågor tagit heder och ära av en annan ledamot av ledningen för samma stora parti. Jag tror att man får gå decennier tillbaka i riksdagens historia för att se så djupa motsättningar så tydligt demonstrerade i så viktiga frågor av så centrala personer. Vi skall inte diskutera 1980-talets ekonomiska politik. Jag tillhör dem som anser att det blev ett förlorat decennium för Sverige. Men vi kan i alla fall blicka tillbaka till 1990-talets första år för socialdemokratin, ett år som närmast blivit något av ett sammanbrottets år med den ena krisen ovanpå den andra. Vi har nu fått besked om att ränte och valutakrisen under hösten enligt finansminsistern var Stig Malms fel.

Då säger en ledamot i verkställande utskottet inom socialdemokratin, finansministern, att krisen är orsakad av en annan ledamot i verkställande utskottet i socialdemokratin, nämligen LOs ordförande. Allt detta ekonomiska elände skulle vara ett resultat av stridigheterna inom socialdemokratin. Jag kan nu litet bättre förstå varför statsministern inte ville ha någon partiledardebatt i dag. Det politiska året 1990 avslutas med att vi har fått från konjunkturinstitutet och OECD en serie av rapporter, som entydigt visar hur vår ekonomi får allt större problem. Arbetslösheten växer vecka för vecka som ett resultat av misslyckanden för den tredje vägens ekonomiska politik. Det politiska året 1990 avslutas nu med ett bittert krig inom det regerande partiet. Vi visste redan i våras att ni administrerar en sönderfallande ekonomi. Nu ser vi att ni i den processen håller på att falla sönder själva.

Fru talman! Jag förstår inte vad Carl Bildt är ute efter. Carl Bildt får nu egentligen igenom den politik han har varit ute efter hela tiden. Moderaterna hade sin stämma i riksdagshuset och skisserade 90-talets skattesystem. Det skattesystemet håller i dag på att genomföras. Carl Bildt har gjort upp med socialdemokraterna om sjukförsäkringen. Han får igenom sitt sjukförsäkringsförslag. Han får igenom sitt förslag om EG-anslutningen. Alltså är den här debatten en fars! Jag skulle vilja säga att motsättningen inte finns mellan moderaterna och socialdemokraterna, som Carl Bildt vill förespegla. Det handlar om en helt annan motsättning. Det är faktiskt så, att socialdemokraterna har slagit in på moderaternas väg. Att då försöka förespegla väljarna att den stora skiljelinjen går mellan socialdemokratin och moderaternas politik är helt fel. Det överensstämmer inte med verkligheten. Det är faktiskt moderaternas politik som vi ser sättas i verket nu under 90-talet.

Fru talman! Jag tillhör inte dem som i onödan söker strid. Men jag tror att många medborgare tycker att den politiska debatten alltför mycket är full av anklagelser. Jag har försökt att vara sparsam med orden, sökt redovisa i sak hur jag ser på läget och försökt arbeta fram förslag som kan bidra till en lösning av vårts lands ekonomiska problem. Jag hoppas att jag skall kunna fortsätta på den linjen. Men jag förbehåller mig rätten att, när jag blir angripen här i kammaren eller utifrån, tala om var jag står. Carl Bildt och Lars Tobisson skall inte anklaga mig för detta. Det är faktiskt en medborgerlig rättighet även för en finansminister att få säga ifrån. Stig Malm har gått för långt i den här diskussionen. Jag tar inte på mig den kritik som han har framfört -- den saknar grund. Rikta alltså inte kritiken mot mig! Och kom ihåg: Jag kommer att ta uti med den typen av uttalanden, varifrån de än kommer! Nu har Carl Bildt spelat upp de politiska frågorna i stort här. Jag har nu ett utmärkt tillfälle att försöka få svar på de frågor som jag ställde till Lars Tobisson och som tidigare har ställts utan att något besked givits. Ni säger att ni skall regera. Ni skriver artiklar i Dagens Nyheter. Ni publicerar dem som motioner här i riksdagen. Men jag vill gärna veta vad det är för politik ni skall föra. Är det Carl Bildt som skall ge efter för Bengt Westerberg i skattepolitiken, eller är det Bengt Westerberg som skall ge efter för Carl Bildt? Det är väldigt många som är intresserade av ett besked nu när vi är på väg att genomföra en stor skattereform. Man undrar vad som skall hända framöver. Jag beskrev det framtidsscenario som vi kan se när det gäller välfärdspolitiken: För att välfärdspolitiken skall kunna upprätthållas, måste den finansieras på ett ansvarsfullt sätt. Detta beskrev Lars Tobisson som en nidbild. Men nu har Carl Bildt chansen att ge ett svar. Sedan gäller det den beskrivning som ordföranden i ert ungdomsförbund gav av vad som kommer att hända om man förverkligar era löften på utgiftssidan när det gäller skattesänkningar. Nu har Carl Bildt chans att i årets sista debatt ge oss ett ordentligt besked, något som många skulle sätta värde på.

Fru talman! Så har då verkligheten nått den socialdemokratiska regeringen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen även beträffande socialförsäkringarna. Det är litet frestande att i dag säga: Välkomna in i högerburen. Men jag skall inte göra någon större affär av detta. För Sveriges skull är det viktigt att en bred uppgörelse har nåtts om vissa besparingar inom sjukförsäkringen och att vi har en framåtsyftande handlingslinje i frågan. Vi moderater ställer oss bakom vettiga besparingsförslag när det gäller att reda upp den ekonomiska kris som den socialdemokratiska regeringen har ställt till med. Det är att beklaga att Stig Malm i LO och andra fackliga företrädare inte inser att det finns viktigare saker än fackligt egoistiska intressen. Nu gäller det faktiskt Sveriges ekonomi och Sveriges framtid. Då kräver ansvaret av oss alla att vi ruckar litet på de egna snäva intressena. ''I pakt med djävulen'', stod det som rubrik på en ledare i Dagens Nyheter den 8 december. Jag vet inte om det är jag som representerar den lede potentaten, men jag skall -- måhända till Stig Malms lättnad -- säga att jag inte är helt nöjd med den s.k. pakten. Vi moderater hade helst sett en arbetsgivarperiod redan i mitten av nästa år i enlighet med den uppgörelse som träffats med socialdemokraterna och folkpartiet, men vi har tagit och gett som man får göra i en förhandling för att uppnå ett resultat. Jag förstår och respekterar att folkpartiet är missnöjt, men jag beklagar ändå att det inte gick att nå en ännu bredare uppgörelse i utskottet. En dag som denna när en majoritet av socialdemokrater, moderater och centerpartister enats om ett förslag till en besparing på 4, kanske närmare 5, miljarder inom sjukförsäkringen -- ett viktigt led i en begynnande sanering av svensk ekonomi -- finns det skäl att blicka tillbaka och fråga: Varför har inte någonting gjorts tidigare? Jo, redan under den borgerliga regeringsperioden, närmare bestämt 1982, beslutade dåvarande riksdagsmajoritet om vissa nödvändiga besparingar i form av tre karensdagar inom sjukförsäkringen. Jag har gått tillbaka till gamla utskottsbetänkanden och finner i reservationer från maj 1982 att mina socialdemokratiska kolleger i utskottet var djupt indignerade över ''ett fördelningspolitiskt orättfärdigt sjukpenningssystem''. Man ansåg att det var ett oerhört ingrepp i den fria avtalsrätten och att förslaget var helt orimligt. Socialdemokraterna lovade att avskaffa systemet om de vann valet, och så skedde ju också hösten 1982. Det var på den tiden, mina vänner, när de kunde hålla åtminstone något vallöfte.

Ja, det var då det. Valet 1988 hette det: ''De borgerliga vill ha tillbaka karensdagarna, försämra sjukförsäkringen och minska delpensionen! -- Vi klarar ekonomin utan sådana nedskärningar.'' Som bekant kan verkligheten ibland vara den värsta fienden, och det är inte så lätt att alltid hålla vallöften. Det har vi blivit varse under senare år. OECDs rapporter -- som har diskuterats här på förmiddagen -- innehåller mycket illavarslande profetior om svensk ekonomi, om utsikterna för svenskt näringsliv och om arbetsmarknaden. Man har då anledning att fråga sig hur annorlunda samhällsekonomin hade varit om vi sparat bl.a. i socialförsäkringarna redan 1982. Vi moderater har hela tiden föreslagit sänkta ersättningsnivåer inom sjukpenningförsäkringen för att hålla kostnaderna under kontroll. Den socialdemokratiska regeringen har i stället eldat på kostnadsbrasan ytterligare, bl.a. genom ett system för korttidssjukskrivning, som t.o.m. gjort det mer lönande att vara sjukskriven än att gå till jobbet. Arbetsskadeförsäkringen har helt urartat, arbetsskadefonden är för länge sedan tom -- minus ca 10 miljarder kronor -- och utbetalningarna går nu direkt från våra hårt beskattade och allt tunnare plånböcker. Sjukpenningförsäkringens kostnader belöper sig i dag till ca 38 miljarder kronor. Utgifterna för sjukförsäkringen har ökat med i genomsnitt 8,7 % per år. Reallönesumman har vuxit med ca 1,6 %. Ökningstakten i sjukförsäkringen har således varit betydligt högre än de samlade löneökningarna. Sjuktalet, dvs. antalet sjukpenningdagar per försäkrad och år, har ökat från ca 18 dagar 1982 till 26 dagar 1989. När vi vet att varje ökning med en dag motsvarar 1,5--1,7 miljarder kronor, kan var och en lätt räkna ut att ökningen under denna period har varit 12--15 miljarder kronor. Varje människa med någon insikt i ekonomi förstår ju att denna utveckling inte kan fortsätta. Det är därför välkommet att regeringen har samlat sig till en proposition om besparingar i sjukförsäkringen, även om jag inte tror att den här reformen kommer att svida så mycket i skinnet som finansministern utlovade. Regeringen har hoppat från det ena förslaget till det andra och ändrat uppfattning från den ena månaden till den andra. Försäkringskassorna har ställt in sig på ett system med aktiv rehabilitering som huvuduppgift. Då är det anmärkningsvärt, som bl.a. Lars Tobisson tidigare sade, att man nu skall återgå till traditionell utbetalning av sjukpenning en tid. Det är naturligtvis vår förhoppning att regeringen känner råg i ryggen av den överenskommelse som vi har träffat och att vi kan lita på att vår beställning till regeringen snarast resulterar i en proposition med förslag om en arbetsgivarperiod som skall löpa fr.o.m. den 1 januari 1992. En sådan arbetsgivarperiod kommer att minska kassornas arbete och frigöra personal för viktigt rehabiliteringsarbete i stället för penningutbetalning. Den kommer också att utgöra ett viktigt incitament för arbetsgivaren att förbättra arbetsmiljöerna i syfte att minska antalet sjukskrivningar. En förutsättning är naturligtvis att arbetsgivaravgifterna sänks. Jag känner givetvis stor respekt för utskottets ordförande och hennes ambitioner att hålla de överenskommelser som har träffats, men jag vill ändå ställa frågan: Kommer utskottets ordförande att vara aktivt pådrivande för att den arbetsgivarperiod som vi har kommit överens om enligt den utformning med sänkta arbetsgivaravgifter som moderaterna och centerpartiet skisserat skall kunna genomföras? Det är av flera skäl viktigt att åstadkomma ordentliga besparingar inom sjukförsäkringssystemet. Om förslaget går igenom blir det en besparing inom sjukförsäkringen på ca 500 milj.kr. per månad. Den kanske viktigaste effekten är ändå att antalet sjukskrivningar kommer att minska, vilket är alldeles nödvändigt för produktionens skull. I dag tvingas såväl offentliga som privata arbetsgivare att anställa en tredjedel mer personal än vad som egentligen skulle behövas beroende på den höga frånvarofrekvensen. Rimliga utgifter för sjukförsäkringen är ett måste om inte de svenska företagen skall fortsätta att fly Sverige för att investera utomlands. Det är också viktigt att upprätthålla respekten för vårt socialförsäkringssystem, som är en mycket viktig del i vårt sociala trygghetssystem. Detta ställer sig naturligtvis samtliga ledamöter i socialutskottet bakom. Herr talman! Vad innebär då det förslag som riksdagen nu skall ta ställning till? För oss moderater och för centern är det viktigt att planerna på att införa en arbetsgivarperiod snarast fullföljs såsom regeringen tidigare föreslagit, men som man övergav för en kort tid sedan. Där finns ett tillkännagivande till regeringen från majoritetens sida, och det ligger nu makt uppå att regeringen kommer med ett förslag redan under vårriksdagen. Utskottet har för övrigt gjort ganska väsentliga förändringar till det bättre i förhållande till den proposition som åtskilliga av oss var mycket kritiska till, men som vi trots allt i stor utsträckning ställt upp på av samhällsekonomiska skäl. Det gäller t.ex. utskottets uttalande om restriktivitet i fråga om högre ersättning än 65 % de första tre dagarna och minskat krångel med bedömning av sjukpenningnivån för de långtidssjukskrivna. Här har vi moderater blivit tillgodosedda, vilket vi naturligtvis är glada för. Vi anser nämligen att de som är sjuka lång tid skall ha en bättre sjukersättning än de korttidssjuka, att försäkringen skall prioritera dem som bäst behöver stöd. Andra förenklingar som vi har kommit fram till är att ersättningen skall baseras på aktuell lön och inte på sjukpenninggrundande inkomst, att arbetsgivarnas uppgiftsplikt förenklas och att skattepliktiga förmåner utöver lön inte beaktas. Sjömännens speciella situation har också uppmärksammats, och det har föranlett ett tillkännagivande till regeringen. Enligt utskottet kan det ju inte vara rimligt att arbetsgivarna både skall betala full sjuklön och samtidigt vidkännas avdrag. Utskottet ifrågasätter också om inte den gamla sjömanslagen helt enkelt bör ändras. När det gäller de moderata reservationerna yrkar jag bifall till reservation 8, där vi skriver att regeringen bör överväga möjligheten att ersätta de tre första dagarna med lägre ersättning med tre karensdagar. Jag anser också att regeringen bör föreslå ett högriskskydd för dem som har varit sjukskrivna t.ex. femton dagar per år med den lägsta kompensationsgraden. Våra övriga reservationer har väl känt innehåll, men av tidsskäl yrkar jag inte bifall till dem. Det gäller en kompensationsgrad på 80 % inom föräldraförsäkringen vid barns födelse, vilket skulle möjliggöra en basbeloppsrelaterad och rättvisare garantinivå för de fattigaste föräldrarna, nämligen från 60 kr. per dag till ca 88 kr. per dag. Vidare vill vi lägga arbetsskadeförsäkringen utanför den allmänna försäkringen genom en avtalsreglerad ansvarighetsförsäkring. I det särskilda yttrandet av moderaterna och centern betonar vi vikten av att arbetsgivarperioden förenas med sänkta arbetsgivaravgifter och att småföretagare ges möjlighet att försäkra sig mot höga kostnader vid de anställdas sjukdom. Till sist, herr talman: Det är nu riksdagsmajoritetens förhoppning att arbetsmarknadens parter visar sitt samhällsansvar och ställer upp på de villkor som krävs för att sjukpenningreformen skall kunna genomföras. Om socialministern hade varit här i denna viktiga stund, skulle jag naturligtvis ha bett henne om en kommentar till Stig Malms uttalanden och till TCOs agerande i frågan, men jag hoppas givetvis att socialministern har samma klara inställning som finansministern tidigare har gett uttryck för. Jag vill sluta med att säga att det här verkligen behövs en kamp mot egoism och för solidaritet med

Herr talman! Den snabba utgiftsökningen inom sjukförsäkringen har under 80-talet haft en tendens att tränga tillbaka andra angelägna behov. Detta tyder på att socialdemokraterna har misslyckats med att förvalta och utveckla den svenska välfärden. Folkpartiet liberalerna har med oro sett hur socialdemokraterna har saknat förmåga att angripa dessa problem. Året 1990 fick folkpartiet, i samband med en överenskommelse om stabiliseringspolitiken, gehör för en rad angelägna åtgärder, bl.a. en reformering av arbetsskadeförsäkringen och införandet av en lagfäst sjuklön. Folkpartiets skäl till överenskommelsen var också förvissningen om värdet av ett konstruktivt arbete för att minska ohälsotalen i landet. En sjuklön med kompensation till arbetsgivarna för de ökade kostnader som de åsamkas skulle ge en morot för dem att snarast förbättra arbetsmiljö och arbetsorganisation för att minska sjukfrånvaron. Överenskommelsen mellan regeringen och folkpartiet om sjuklön var väl genomarbetad. dagar mot att de kompenserades för de ökade kostnaderna. De små arbetsgivarna skulle få möjligheter att återförsäkra sig mot alltför stor risk. De ofta sjuka skulle själva kunna begära undantag och fortsättningsvis få sin ersättning genom försäkringskassan. Uppgörelsen var granskad av lagrådet. Lagrådets huvudsakliga kritik var endast att det behövs mer tid för förberedelser, innan reformen skulle kunna genomföras. Folkpartiet accepterade därför att skjuta fram ikraftträdandet till den 1 juli 1991. Förutom överenskommelsen har regeringen vid två regeringsförklaringar understrukit värdet av en sjuklöneperiod. Trots detta frånträdde regeringen överenskommelsen utan att redovisa några skäl. I en interpellationsdebatt tidigare sade socialministern att en sänkning av ersättningsnivån inte kan kombineras med en sjuklön. I dag går det uppenbarligen bra. Herr talman! Det finns en bred uppfattning i Sveriges riksdag om att statlig byråkrati och krångel måste minska. Några politiska beslut får därför inte fattas som ökar byråkratin eller försvårar arbetet med att minska den. Uppgörelsen mellan socialdemokraterna, moderaterna och centern, som vi skall fatta beslut om i dag, är ett klent aktstycke. Den rymmer en mycket vag beställning till regeringen om ett förslag om sjuklön den 1 januari 1992. Den innehåller inga preciseringar om hur sjuklönen skall utformas. Det enda vi vet är att socialdemokraterna motsatt sig att arbetsgivarna skall kompenseras för sina ökade kostnader. Därmed faller också det viktigaste incitamentet för att skapa bättre arbetsmiljö och bättre arbetsorganisation i företagen. Överenskommelsen bygger på ett antal antaganden, nämligen att parterna på arbetsmarknaden skall ta sitt samhällsansvar och sluta avtal som mer tilltalar regeringen än parterna själva. I dag vet vi att TCO redan har slagit bakut. Tjänstemännen finner sig inte i att bli hunsade av socialministern. Självklart kan inte vi politiker bestämma eller diktera villkoren för parterna på arbetsmarknaden. Regeringens förslag, visserligen förtjänstfullt förskönat av utskottet, visar trots detta uppenbara brister, framför allt när det gäller den praktiska handläggningen ute på kassorna. Herr talman! Riksförsäkringsverket skriver i en kommentar till utskottet: ''Den beräknade resursbesparingen som ett genomförande av obligatorisk sjuklön skulle ha inneburit uteblir. Effekterna härav beräknades motsvara ca 2 300 årsarbetare. Konsekvenserna härav blir, om ej kompenserande åtgärder genomförs, katastrofala för planerad utveckling av ohälsoarbetet.'' Vidare skall skriver riksförsäkringsverket: ''Under våren aviserades genomförandet av en lagstadgad sjuklön till den 1 januari 1991. Detta beräknades medföra att resurser motsvarande drygt 2 000 årsarbetare skulle frigöras vid försäkringskassorna. Alla kassor skulle härigenom kunna få de resurser som behövdes för arbetet mot ohälsan. En omfattande kompetensutveckling skulle dock behövas. Med dessa förutsättningar utarbetades en plan för kompetensutveckling, och kassorna påbörjade sina förberedelser för genomförande av utvecklingen. Förberedelserna har gått så långt att man på många håll har planerat, i vissa fall också startat utbildning. Man har också i många kassor redan utpekat dem som skulle gå över från den rutinmässiga sjukfallshanteringen till rehabiliteringsarbete. I oktober 1990 ändrades genomförandetidpunkten för obligatorisk sjuklön till 1 juni 1991. Regeringens proposition innebär att sjuklöneperiod inte införs. Det är nu helt nödvändigt att en stabilitet i arbetsförutsättningarna erhålls. Arbetet mot ohälsan måste övergå från försöksverksamhet till en reguljär verksamhet. Försäkringskassorna måste kunna infria de förväntningar som människor nu har rätt att ställa beträffande insatser för rehabilitering.'' Brottstycken ur riksförsäkringsverkets 26 s. långa aktstycke skulle behöva uppta kammarens tid ytterligare, men jag skall avstå från vidare högläsning. Herr talman! Man behöver inte vara särskilt väl bevandrad i personalfrågor för att förstå att man inte får handskas med personal på detta sätt. Först föreslår regeringen sjuklön fr.o.m. den 1 januari 1991, underbyggt med argument i två regeringsförklaringar. Sedan skjuts reformen fram ett halvår. Därefter skall den inte förverkligas; en månad eller tre veckor senare skall den åter införas. Vill man ta död på all kreativitet och allt engagemang hos kassapersonalen skall man gå ut med dessa tredubbla budskap. Utskottets förslag innebär också ytterligare ett antal osäkerheter. Hur skall man kunna genomföra två ändringar i sjukförsäkringen inom tio månader? Hur anser utskottets företrädare att informationen till allmänheten skall klaras? I mars skall man informera om sänkta ersättningsnivåer och om vilka nya regler som sjukersättningen skall grundas på. Utskottet har tvingats att arbeta om reglerna för sjukpenninggrundande inkomst. Nu skall endast lön och AGS-ersättning grunda sjukersättningen. AGS-ersättningen beräknas, eller hur skall kassan kunna se till att maximalt 90 % utbetalas när det är två utbetalare som skall sköta detta? Kassan betalar ju, som vi vet, endast ut sjukersättningen, inte Några månader senare skall ny information ut. Då skall eventuellt arbetsgivarna ta över. Sjukanmälningarna skall då ske hos arbetsgivaren. Nya regler skall utformas för dem som skall undantas. Eller gäller inga sådana regler i kommande förslag? Kammaren kanske behöver svar på det. Därtill kommer arbetsgivarnas osäkerhet om vilken roll de skall spela. Enligt utskottet skall arbetsgivarna inte kompenseras för de merkostnader de drabbas av. Jag vill därför fråga utskottets företrädare: Vilka motiv har då arbetsgivarna att förbättra arbetsmiljön och arbetsorganisationen? Den morot som var ett avgörande bidrag i kampen mot ohälsan tar socialdemokraterna bort. Är det möjligen så att det är detta som gör att ni på nytt fått LOs välsignelse om en sjuklön? Eller är rörelsen återigen delad? I förra veckan deklarerade socialdemokraterna i utskottet att arbetsgivarna inte skulle kompenseras. I en artikel i dag säger socialministern att en arbetsgivarperiod skall vara kostnadsneutral. Hon vill däremot inte använda ordet full kompensation. Är det inte skäl att socialdemokraterna tar sig samman och klarar ut vad de menar? Hur är det, Doris Håvik? Skall arbetsgivarna kompenseras för de ökade kostnader som ni lägger på dem, eller inte? Utskottet och regeringen har lyckats skapa totalt och fullständigt kaos och oreda. Tydligen fortsätter oredan. Herr talman! Som jag tidigare sagt i mitt anförande fanns det minst tre besked från regeringen att sjuklön skulle införas. Trots detta hoppade regeringen av efter påtryckningar. Vilka garantier kan socialdemokraterna i dag lämna för att det verkligen blir någon sjuklön 1992? Vilka regler skall då gälla? Är det de regler som regeringen och folkpartiet var överens om -- bortsett från att arbetsgivarna inte skall få någon kompensation? Eller är det några andra regler som skall gälla? Utskottet säger ingenting på den punkten. Sjukförsäkringen är så viktig för svenska folket att det finns mycket goda skäl att lämna svar redan i dag, innan beslutet fattas. Socialdemokraternas oförmåga att ta ansvar för sina överenskommelser är förödande för landet, framför allt när det gäller arbetet för att minska ohälsotalet. Det är därför som kritiken från riksförsäkringsverket är så förödande. Det är sällsynt att ett statligt verk med sådan kraft går emot regeringens förslag. Efter att ha studerat alla turerna i detta ärende förstår var och en att riksförsäkringsverket och försäkringskassorna försatts i en orimlig situation. Folkpartiet står fast vid överenskommelsen från i våras. Vi har i vår motion flera modeller till besparingar. Det har bara varit för socialdemokraterna att välja. Vi vill gärna göra kammaren uppmärksam på att folkpartiets förslag när det gäller den tillfälliga föräldraförsäkringen har vunnit utskottets gillande. Det innebär att småbarnsföräldrarna inte drabbas så oskäligt hårt som i regeringens förslag. Vi vill också påpeka att utskottet har tagit folkpartiförslaget trots att folkpartiet krävt ett nytt helt förslag där alla bitar skall ingå. Men av hänsyn till barnfamiljerna bjuder vi på detta. Folkpartiet liberalerna kan alltså inte stödja utskottets förslag. Det är ett förslag som försämrar förutsättningarna för försäkringskassorna att ta kraftfulla tag mot ohälsan i samhället. Det är ett förslag som tar bort incitamentet för arbetsgivarna att förbättra arbetsmiljön och arbetsorganisationen för att minska sjukfrånvaron i företagen. Det är ett förslag som rycker undan kassornas planering när det gäller ökade insatser för rehabilitering av långtidssjuka. Det är ett förslag som skapar behov av ytterligare 500 till 600 årsarbetare för att klara den nya administrationen. Enligt socialministern får ju kassorna inte denna nya personal. Vid samtal med kassorna uppges de att de då tvingas flytta över personal från rehabiliteringsarbete till improduktivt kassaarbete. Dessutom skall 2 300 årsarbetare som förberett sig för rehabiliteringsarbete fortsätta med byråkratin för att klara den dubbla omställningen. Detta tar verkligen död på kassapersonalens kreativitet och engagemang. Utskottets förslag skapar mer onödig byråkrati och mer krångel genom att två omläggningar vid olika tidpunkt krävs i riksförsäkringsverkets stora datasystem. Det skapar stora informationsproblem genom att svenska folket inom tio månader två gånger skall informeras om förändringar i sjukförsäkringen. Herr talman! I dag när beslut skall fattas vet ingen hur mycket ändringarna av datasystemen och de ökade informationsinsatserna kostar. Man kan inte heller bedöma hur stort bortfall av arbetstid som förorsakas av dubbla förändringar hos kassorna. Har socialdemokraterna någon ekonomisk redovisning av konsekvenserna att ge kammaren i dag? Hur mycket blir kvar av socialdemokraternas storslagna besparingar? Folkpartiet ställer inte upp på ogenomtänkta och obearbetade förslag. Utskottets förslag är enbart förhoppningar om att parterna skall lägga sig platt till marken för regering och riksdag. Att bygga ett riksdagsbeslut på fromma förhoppningar i stället för realiteter och fakta är att bygga beslut på alltför lösan grund. Därför säger folkpartiet nej. Herr talman! Eftersom minoriteten i utskottet inte fått gehör för ett moment i betänkandet där vi kan yrka avslag på propositionen kommer jag att, som en symbolhandling för folkpartiets krav på att reformen i sin helhet skall träda i kraft den 1 juli 1991, endast yrka bifall till reservation nr 1, mom. 1. Därefter kommer folkpartiet att avstå i övriga moment.

Herr talman! Man skulle nästan kunna tro att Sigge Godin var uppe och pratade i fel ärende. Det gäller särskilt om man har läst hans motion med anledning av den proposition som regeringen har lagt fram. Sigge Godins motion har tillstyrkts från utskottsmajoriteten på de allra flesta punkterna. Det är bara ikraftträdandedatum den 1 juli som har flyttats fram till den 1 januari, för övrigt har utskottsmajoriteten bifallit alla önskemål. Jag ser inte att den starka kritik som Sigge Godin vill rikta mot oss som går med på den här överenskommelsen äger någon giltighet med tanke på folkpartiets ursprungsförslag. Moderaterna, centern och socialdemokraterna har gått med på att genomföra en sjuklön från den 1 januari 1992. Vi hade varit stärkta i vår inställning om också folkpartiet hade släppt prestigen och gått med på det förslaget. När det sedan gäller utformningen av sjuklönen, som Sigge Godin säger är vag, har vi också en lagrådsremiss att grunda vår uppfattning på. Vi har våra motionsförslag, och de är väl kända av alla som har läst dem. De överensstämmer i stort sett med varandra. Det finns ingen tvekan om var vi står i den här frågan. Vi har även fått löfte om att delta i det beredningsarbete som skall föregå ett beslut. Jag tror att det är en styrka om vi nu kan tro på en framtid. Sedan säger Sigge Godin att man inte får handskas med personal på det här sättet som nu blir fallet. Jag tror att situationen hade varit likartad, om inte betydligt värre, om vi hade krävt att både sjuklön och sänkt kompensationsgrad skulle varit genomförda den 1 juli 1991. Det vore intressant att få höra från Sigge Godin om folkpartiet liberalerna tänker stödja sjuklönen efter valet, eller om man är lika kritisk då som Sigge Godin har visat sig vara i talarstolen i dag. Herr talman! Ibland påminner livet i riksdagen om ett lotteri med ständigt nya insatser och nya vinster. Dessutom tillkommer nya vinstmöjligheter varje gång lotteriföreståndaren, regeringen, befinner sig i kris. I dag har vi dragit en vinstlott när vi fått stöd för vårt, sedan ett antal år, framlagda förslag om införandet av sjuklön. Man kan likväl frukta för att vinsten kanske inte betalas ut. Folkpartiet fick samma löfte i sin skatteuppgörelse men drog en nitlott. Inte ens i dag känner man sig från folkpartiet liberalerna nöjda med att vinstlotten som blev en nitlott har återigen blivit en vinstlott. Det är först vid vårsessionens slut som vi säkert vet om det föreligger något förslag till sjuklön eller inte. Allt beror på lotteriföreståndaren. Det är i sanning en spännande tillvaro. Det är inte ansvarsfullt att, som regeringen nu gjort, plötsligt ändra inriktning när det gäller beslut som innebär stora förändringar för många personalgrupper. I årets regeringsförklaring utlovade statsministern att den 1 juli 1991 skulle sjuklön införas. Alla berörda instanser påbörjade ett arbete för att förbereda byråkratin på alla de förändringar detta innebar. I skatteuppgörelsen fanns sjuklönen med, vi fick bara inte besked från de berörda parterna om vilken procentsats som arbetsgivaravgiften skulle minskas med. I en tilläggsbudget angav regeringen 1 % medan folkpartiet föredrog en något högre procentsats. Regeringen fortsatte att förbereda förslaget, och lagrådet fick i uppdrag att granska förslaget. Vissa synpunkter gavs på förslaget från lagrådets sida. Så kom den nya krisen, och regeringen sammankallade alla berörda parter för att hitta sparmöjligheter i socialförsäkringssystemet. Plötsligt uppstod en ny skapelse, och en sänkning av kompensationsnivån blev plötsligt aktuell, och sjuklöneförslaget lades åt sidan. Förslaget var något förebudat av att Göran Johansson i Göteborg tidigare krävt införande av karensdagar. Vi från centerpartiet framförde kritik mot detta. Vi ansåg att sjuklönen var en mycket viktig reform, och vi kunde acceptera en kompensationsnivåsänkning i det systemet. Nu vidtog nya turer, och efter förhandlingar föddes så förslaget som i dag skall behandlas. Vi vet att också den 1 januari 1992 ligger nära i tiden för att hinna förbereda ett så omfattande förslag, men vi accepterar detta av praktiska skäl. Varför är det då så viktigt att det sker förändringar i de stora transfereringssystemen? Redan i början av 80-talet beslutade den dåvarande regeringen om införande av karensdagar. Det är få förslag som väckt en sådan folkstorm som detta. Socialdemokraterna skydde inga medel för att skarpt fördöma detta samt att driva tesen om social nedrustning. Situationen i dag hade naturligtvis varit helt annorlunda om vi redan då hade vidtagit dessa åtgärder. Den socialdemokratiska regeringen har tidigare enbart framhållit för det svenska folket att allt står väl till i vårt land. Det finns inga risker för dåliga tider med en socialdemokratisk regering. Inför valen skrämdes folket för de dåliga borgarna, som ville folket illa och t.o.m. gav sig på den sociala tryggheten. Nu visar det sig vad detta övermod har lett till. Alltför sent vidtar man åtgärder för att hejda en utveckling som gröper ur socialförsäkringssystemen och som inte fördelar de resurser som finns till dem som bäst behöver dem. Nu står arbetsskadeförsäkringen på tur att förändras, detta för att vi skall ha råd att ersätta den som verkligen behöver ersättning för en arbetsskada. Praxisförändringen i arbetsskadeförsäkringen har lett till att gränsen mellan arbetssjukdom och sjukdom blivit allt svårare att dra. En förändring av såväl försäkringen som ersättningen måste därför ske inom den närmaste framtiden. I det betänkande som vi behandlar i dag finns förslag på sänkt kompensationsnivå för de tre första sjukdagarna. Centerpartiet har accepterat detta under förutsättning att det finns ett skydd för den som ofta är sjuk och att ersättningen den nittionde dagen också motsvarar nuvarande ersättning. Den som har en kortare sjukperiod har råd att avstå från full ersättning för sitt inkomstbortfall. Den som har en långvarig sjukdom måste skyddas från alltför svåra konsekvenser av sjukskrivningsperioden. Vi ser fram emot det aviserade och utlovade förslaget med rehabiliteringslön. Då kan man sätta in åtgärder tidigare i ett sjukdomsskede för att förhindra långa onödiga sjukskrivningsperioder. Utskottet har under handläggningens gång förändrat stora delar av regeringens i all hast komponerade förslag. Jag vet att förslaget är mer lätthanterligt nu, och att det är möjligt att tillämpa det utan alltför stor byråkrati. Utskottskansliets personal bör få en särskild eloge för det arbete den lagt ner på detta. Detta visar att regeringen inte borde byta fot alltför snabbt. Det första beslutet var det bästa i detta fall. Vad som sedan händer är bara att man biter sig själv i svansen. Det är oftast kvinnor som har barn som är sjuka, och de skall inte straffas ekonomiskt i en situation de inte råder över. Vi i centerpartiet vill av den anledningen behålla nuvarande ersättningsregler i den tillfälliga föräldrapenningen. De brev som kommit mig tillhanda i detta ärende har oftast handlat om att en sänkning av den tillfälliga föräldrapenningen slår mot svaga grupper. Vi från centerpartiet anser, av jämställdhetsskäl, att det är viktigt att man inte rör den tillfälliga föräldrapenningen. Det är kvinnorna som i de flesta fall utnyttjar den tillfälliga föräldrapenningen, och i deras fall blir detta en stor belastning. Inte ens majoritetens förslag, som överensstämmer med det förslag från folkpartiet som folkpartiet inte längre stödjer, anser vi vara tillräckligt långt gående. Ersättning för fjorton dagar per barn och år kan innebära -- om man har flera minderåriga barn och barnen är sjuka efter varandra -- stora ekonomiska avbräck för barnfamiljen. Detta blir speciellt tydligt i familjer med bara en förälder, där ekonomin redan i dag är hårt ansträngd och där de höjda hyrorna och övriga fördyringar efter årsskiftet inte kompenseras av någon skattesänkning. Det är just dessa föräldrar som behöver samhällets stöd. Den som har ett litet företag måste få ett skydd när sjuklönesystemet införs. Jag kan inte förstå varför inte detta kunde komma med i utskottsbetänkandet utan måste tas med i det särskilda yttrande som vi har tillsammans med moderaterna. Lagrådsremissen innehåller ju just denna passus. Vi anser att den då föreslagna gränsen för lönesumman med 50 basbelopp är för låg. Ett småföretag måste skyddas och kunna få sitt försäkringsskydd enligt en annan modell än genom sjuklönesystemet. Vi i centerpartiet anser att de som ofta är sjuka måste skyddas när nu aktuella förändringar genomförs. Utskottets majoritet har också beslutat detta och frångått det byråkratiska system som propositionen angav. Genom att undanta personer som ofta är sjuka från de sänkningar som drabbar övrigas ersättning skyddas dessa från ökade ekonomiska påfrestningar. Centern krävde i går vid behandlingen av ersättningsreglerna för sjukvårdshuvudmännen att högkostnadsskyddet skulle inträda vid en kostnad på 1 000 kr. Vi fick tyvärr inte stöd för detta. Vi krävde också insatser för att rädda sjukvården från de stora indragningar som nu sker. Vi anser att just de pengar som dessa kompensationssänkningar ger borde användas till detta. Vården behöver 1 miljard, och det beslut vi tar i dag ger en besparing på 500 miljoner i månaden. Nu har vi råd att ge vården berättigade resurser. Vi har från centerns sida krävt förändringar i sjukförsäkringen. Vi har velat att arbetsgivarens avgifter skall sättas i relation till antalet sjukdagar. I dag får en arbetsgivare betala samma arbetsgivaravgift oavsett om han har anställda med få sjukdagar eller om sjukdagarna är många. Detta ger inte något som helst incitament till att se över arbetsmiljön och förändra sjukperioderna den vägen. Försäkringskassan får i och med att sjuklön införs betydande möjligheter att fortsätta med sina förebyggande och rehabiliterande insatser. Det är ett av skälen till att vi gått med på de föreliggande förslagen. Vi vill ge försäkringskassepersonalen en rimlig chans att förbättra de rehabiliterande insatserna. Antalet sjukfrånvarodagar har stigit de senaste åren med en viss utplaning under fjolåret. Ohälsotalet har från att år 1985 ha varit 40,4 stigit till 49,1 år 1989. Socialförsäkringssektorns kostnader i procent av bruttonationalprodukten har också stigit, från 17,35 % år 1979 till 19,62 % år 1989. Detta beror till stora delar på ökade kostnader för arbetsskador och högre sjukfrånvaro. Det finns alltså stora vinster att hämta om sjuktalen minskas och arbetsmiljön förändras. Det var därför vi reagerade så hårt när förslaget om sjuklön drogs tillbaka. Att enbart sänka kompensationsgraden ger visserligen en minskad kostnad för statskassan, men fortfarande skapas inga förväntningar på arbetsgivaren. Den sjuklön som nu skall införas den 1 januari 1992 behöver naturligtvis förberedas så att inte också den blir ett hastverk. Ett problem med det förslag som vi fattar beslut om i dag är att ernå likabehandling av alla, oavsett vilka avtal som finns, och garantera högre ersättning än vad som nu är aktuellt. Utskottet utgår ifrån att parterna på arbetsmarknaden anpassar sina avtalsbestämmelser till de nya bestämmelserna om kompensationen inom sjukförsäkringen. Ett särskilt ansvar i detta hänseende måste ligga på staten som arbetsgivare. Tyvärr har man inte ens från statens sida lyckats fullfölja de avtal som den nya lagen om efterlevandepensionen borde resulterat i. Att arbetsmarknadens parter anpassar sina avtal efter de nya besluten är också viktigt när det gäller sjuklönen. Trots allt kan det förhållandet att detta kanske inte är löst fram till den dag då systemet med sjuklön skall genomföras inte få förhindra att sjuklönen införs. I så fall borde även det beslut som fattas i dag behandlas på samma sätt. För att ge arbetsgivaren ett incitament till sjuklön måste naturligtvis också arbetsgivaravgiften regleras. SAF föreslår en sänkning med 3 %, regeringen föreslog tidigare en sänkning med 1 %. I en intervju i dagens nummer av SAF tidningen säger socialminister Ingela Thalén: ''Vi utgår helt ifrån att systemet med arbetsgivarperiod ska vara kostnadsneutralt. Jag vill inte använda ordet full kompensation för det för tankarna till att varje arbetsgivare ska få det.'' Detta är regeringens tankegångar, och det motsäger Sigge Godins antydningar om att arbetsgivarna över huvud taget inte kommer att få någon sänkning av arbetsgivaravgiften. Moderaterna och centerpartiet är överens om att så skall ske, och det verkar också socialdemokraterna vara med på. Det är svårt att för tillfället ange vilken nivå som skall vara den rätta. Det måste lösas i det framtida utredningsarbetet. Jag tror att folkpartiet och socialdemokraterna i den tidigare överenskommelsen inte var överens på den punkten. Samhället inbesparar ca 14 miljarder kronor genom sjuklönen. Det är då rimligt att arbetsgivaren kompenseras för sin merkostnad. Just i en lågkonjunktur måste produktiviteten gynnas både hos de små företagen och hos de stora. Jag vill härmed, herr talman, yrka bifall till reservation nr 7 till betänkandet SfU9.

Herr talman! Jag kan bara beklaga att Karin Israelsson tydligen inte har förstått vilken oreda och byråkrati hon hjälper till att skapa. Tala med försäkringskassans personal! Då får Karin Israelsson ett klart och entydigt besked. Jag kan också förstå att Karin Israelsson, som inte tycker om spel och dobbel, inte har förstått att man inte drar en vinstlott, utan man drar en lott. Om det sedan blir vinst eller nitlott får framtiden utvisa. Folkpartiets överenskommelse var ett genomarbetat förslag. Läs lagrådets kommentarer, Karin Israelsson! Där finns alla dessa punkter upptagna. Vad innehåller det förslag som ni i centerpartiet nu medverkar till? Jag skulle kunna läsa innantill i utskottets betänkande, eftersom det bara står några få rader om vad det hela innehåller. Något så ofullständigt och diffust har jag aldrig upplevt tidigare i denna kammare. Men det är kanske detta som Karin Israelsson anser är poängen. Karin Israelsson radar sedan upp ett antal krav. Arbetsgivarna skall kompenseras, vi skall ha förståelse för att de små företagen måste skyddas, och de människor som ofta är sjuka skall också undantas osv. Det är ju precis detta som lagrådet har haft synpunkter på. Om ni antagit det förslag som folkpartiet lagt fram hade detta inte varit någonting att vara bekymrad över, Karin Israelsson. Men nu har ni bestämt er för ett förslag som ni inte vet vad det innehåller. Ni har avgett ett särskilt yttrande till betänkandet där ni kräver vissa saker. Det måste självfallet betyda att ni inte är överens med socialdemokraterna. Det folkpartiet kom överens om med socialdemokraterna finns redovisat i lagrådsremissen, och det är också kommenterat av lagrådet. Det behöver vi inte tvista om, utan det är bara att läsa innantill. Jag kan bara säga som en f.d. partiledare har sagt: Ni nådde tydligen inte ända fram. Den enda besparing som socialdemokraterna har lyckats genomföra blir det nästan ingenting kvar av, eftersom det skapas en massa byråkrati, krångel, ökade kostnader, ändringar i stora datasystem osv. flera gånger under en tidsperiod av tio månader. Jag tror att socialdemokraterna så att säga hade köpt folkpartiets förslag om ni i centerpartiet hade hjälpt till och varit ståndaktiga. Men det har ni inte varit, och då får vi bara hoppas och se om det blir en vinst eller nitlott.
Herr talman! Sigge Godin försöker att med stora kanoner få oss att inse att han har rätt. Men faktum är att Sigge Godin har väckt en motion med anledning av den proposition som regeringen lade fram. Sigge Godin står väl för de förslag han lade fram i den motionen? Han har fått de allra flesta förslagen tillgodosedda i utskottsbetänkandet. Av praktiska skäl såg vi ingen möjlighet att införa sjuklön redan den 1 juli 1991. Det var också av omsorg om försäkringskassepersonalen, som även Sigge Godin anser sig värna, som vi inte föreslog att ändringen skulle genomföras vid den tidpunkten. Det var helt praktiskt omöjligt att genomföra båda dessa genomgripande ändringar av sjukförsäkringssystemet samtidigt. Av den anledningen kunde vi från centern och moderaterna godta att sjuklön införs från den 1 Efter den utskottsbehandling som skett av regeringens förslag har det krångliga förslaget förenklats betydligt. Byråkratin blir inte lika omfattande. Vi är naturligtvis medvetna om att detta innebär en ansträngning för försäkringskassans personal. Men vi ser det också som en ljusning att vi får med förslaget om sjuklönen, något som man är förberedd på och startat utbildning om. Det innebär att försäkringskassans personal får en rehabiliterande roll, något som också Sigge Godin underströk i sitt anförande. Jag kan inte inse varför inte folkpartiet liberalerna har kunnat hejda sig och något glömma sin prestige och gå med på att denna förändring genomförs i två steg -- den ändrade kompensationsgraden den 1 mars och sjuklönen den 1 januari 1992. Det är det mest praktiska i dagens situation. Dessutom innebär det trots allt en relativt stor besparing i statsbudgeten att genomföra den sänkta kompensationsgraden nu den 1 mars. Även folkpartiet liberalerna vill ju ha en sänkt kompensationsgrad, och det hade då varit helt naturligt att man följt med även i detta sammanhang.
Herr talman! Jag kan förstå att Karin Israelsson inte exakt vet hur överenskommelsen har arbetats fram i samtal mellan folkpartiet och socialdemokraterna. Det var så tidigt som i maj som jag träffade Ingela Thalén -- och vi var några stycken till också, för att nu ingen skall missförstå någonting. Den 1 oktober ansåg regeringen att detta gick att ordna. Den 1 november gick det inte alls. Tre veckor senare går det tydligen bra att införa en sjuklön. Det finns ingen anledning att tro att det inte går att genomföra förslag som genomarbetades redan i maj, Karin Israelsson, dvs. mer än ett år före det datum vi ansåg att det skulle sättas i sjön. Karin Israelsson talar om de enorma besparingarna. Vi tvistar om 12 miljarder kronor minus alla de omkostnader som tillkommer. Jag skall inte anklaga centern för något. Jag hoppas bara att Karin Israelsson dragit den vinstlott hon talar om. Det skall bli intressant att se hur vinsten ser ut.
Herr talman! Lagrådet hade synpunkter på det förslag som ni hade kommit överens om med socialdemokraterna. Det gällde just tidsaspekten. Vi har uppmärksammat det. Vi har också haft kontakter ute i verkligheten som säger att vi har rätt. Naturligtvis ställde förslaget om ändrade kompensationskrav till stora bekymmer i försäkringskassevärlden. Arbetet har därför stått stilla, och det har bidragit till att det finns ännu mindre chans i dag att klara en sådan genomgripande förändring till den 1 juli 1991. Precis som Sigge Godin säger vet man inte vad som är möjligt den 1 januari 1992. Men det är ett val däremellan. Det var därför jag ställde frågan till

Herr talman! Den historiska skillnaden mellan arbetarrörelsens och de borgerligas syn på vårt sociala trygghetssystem har varit inställningen till generella lösningar. Inom arbetarrörelsen har vi hävdat de generella lösningarna, lika för alla, för att komma bort från det gamla fattigvårdstänkande som pekar ut människor som har det sämre ställt. Högerkrafterna förespråkar ett annat system, ett selektivt system, där de sämst ställda får en möjlighet att ansöka om extra samhällsstöd när de har svårt att klara sin försörjning av olika orsaker. Sjukförsäkringen och pensionen är grundstenarna i det starka samhället, som Tage Erlander uttryckte det. För dessa reformer har arbetarrörelsen alltsedan den bildades fört en hård kamp. Målet för en fullt utbyggd sjukförsäkring nådde vi först för tre år sedan, en sjukförsäkring som gett oss alla ekonomiska möjligheter att vara hemma från jobbet när vi är sjuka. När den socialdemokratiska regeringen och riksdagsgruppen efter utpressning nu går i spetsen för att slå sönder vårt sociala trygghetssystem känner vi inom arbetarrörelsen inte igen partiet. Det finns ingen trovärdig förklaring eller försvar för att socialdemokraterna nu tillsammans med moderaterna genomför den systemförändring som Olof Palme varnade för att Carl Bildt skulle genomföra om han kom till makten. Nedskärningarna i sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen och införandet av en arbetsgivarperiod är en systemförändring. Sjukförsäkringen kommer inte längre att vara generell, dvs. lika för alla. När man genomför så kraftiga försämringar som förslaget innebär, måste man införa särbestämmelser för utsatta grupper. I det här fallet blir det för kroniskt sjuka och människor med handikapp som kan förväntas ha en hög sjuklighet. De får göra en personlig ansökan och anhålla om högre bidrag. Det är inte värdigt en arbetarregering att peka ut människor på det sättet. Att vi alltid hävdat generella system framför selektiva är för att få bort den förnedring det innebär att bli utpekad som extra behövande. Införandet av en arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen genomförs nu på ett kuppartat sätt. Först gör regeringen upp med folkpartiet och lägger förslag om en arbetsgivarperiod. Förslaget så gott som slaktas av lagrådet och utsätts för en massiv kritik från Försäkringsanställdas förbund, dvs. den personalgrupp som närmast skall arbeta med frågorna. Flera tunga fackliga organisationer avvisade förslaget som oacceptabelt. Så drar regeringen tillbaka förslaget, och socialministern meddelar här i kammaren att regeringen avser att i stället sänka kompensationsnivån i sjukförsäkringen. Och, säger socialministern, en sänkning av kompensationsnivån är omöjlig att kombinera med en arbetsgivarperiod, eftersom det inte kan kontrolleras att ett sådant system efterföljs. Efter det beskedet drar många en lättnadens suck. Visserligen är förslagen om nedskärningar hårda, men vi tror att vi slipper arbetsgivarperioden. Då gör plötsligt socialdemokraterna upp igen, den här gången med moderater och centerpartister, om en arbetsgivarperiod. Plötsligt från en dag till en annan, det var så fort det gick, blir det omöjliga förslaget fullt möjligt. Utskottsmajoriteten avslår t.o.m. vänsterpartiets förslag om att skicka den nya kombinationen till lagrådet för en granskning, man avvisar över huvud taget något som helst remissförfarande. Det är givetvis helt otillständigt att genomföra en så genomgripande förändring av sjukförsäkringen på det sätt som nu sker. Doris Håvik har under 80-talet genomgått en förändring som överträffar Dr Jekylls förvandling till Mr Hyde. 1981 skrev Doris Håvik som socialdemokraternas representant i sjukpenningkommittén, att en arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen ger långtgående konsekvenser utan att man uppnår några egentliga fördelar. Doris Håvik sade då ifrån med skärpa att en arbetsgivarperiod kommer att medföra hårdare sortering bland de arbetssökande och att personer som förväntas ha en hög sjukfrånvaro inte anställs. Arbetsgivaren får med en arbetsgivarperiod ett direkt ekonomiskt intresse att förhindra anställdas sjukfrånvaro, vilket kan leda till en ingående kontroll av de anställda. I samma reservation säger också Doris Håvik att socialdemokraterna eftertryckligt avvisar åtgärder som kan beskära den fria avtalsrätten, men hon avvisar också en form av samhällskontrakt för att uppnå samma effekt. Om en sänkt kompensationsnivå de första dagarna i en sjukperiod sade socialdemokraterna, fortfarande i samma reservation, att det var ett oeftergivligt krav att eventuella besparingar skulle drabba alla lika. Men, fortsätter Doris Håvik i reservationen, då ett sådant villkor inte kan uppfyllas vid införande av självrisk i sjukförsäkringen, måste tanken på besparingar genom sådana åtgärder bestämt avvisas. Det var då det. Kan det vara så enkelt att socialdemokraterna har en uppfattning när man befinner sig i opposition, som man gjorde 1981, och en annan i regeringsställning? I så fall pekar ju allt på att socialdemokraterna mycket snart får en chans att åter radikaliseras och ägna sig åt socialdemokratisk politik. Men jag bergriper inte varför socialdemokraterna skall göra det så oerhört lätt för moderaterna att ta över. Under det sista året har ni jobbat frenetiskt för att duka bordet åt en borgerlig regering. Ni sitter i krissammanträde efter krissammanträde för att klara en borgerlig regering från sammanbrott. Hittills har ni löst problemen åt dem genom att komma överens om skattereformen, EG, sjukförsäkringen -- och nu sitter ni och sliter med energifrågan. Samtliga dessa frågor hade var för sig kunnat spräcka det borgerliga samarbetet. Och har ni glömt att det faktiskt var sjukförsäkringsfrågan som fällde den borgerliga regerigen 1982? Vi tvingas konstatera att i fråga efter fråga viker sig socialdemokraterna för högerkrafterna. I dessa tider får vi ju vara försiktiga litet till mans med garantier och löften. Men en sak kan jag i alla fall garantera: Vänsterpartiet kommer aldrig att vika sig för högerkrafterna. Vi ser det alltid som vår främsta uppgift att bekämpa högerkrafterna varhelst de uppträder, och vi är glada att Stig Malm nu har samma uppfattning. Vi uppmanar socialdemokraterna att -- i stället för att slå sönder vår sjukförsäkring -- genomföra arbetsmiljökommissionens förslag om differentierade arbetsgivaravgifter och översyn av arbetsrätten och arbetsmiljölagstiftningen. Det är de bästa vägarna att förbättra arbetsmiljön och därmed också förbättra människors hälsa. Om ni nu inte följer den uppmaningen, så ber jag Doris Håvik att förklara sambandet mellan de miljarder som flöt ut i landet i oktober och nedskärningarna i sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. Jag har ställt frågan tidigare men inte fått något svar. Ge mig svaret i dag! Avslutningvis, herr talman, vill jag kommentera miljöpatiets agerande, trots att jag är mycket väl medveten om att partiet tjänar bäst på att dess förslag bara begravs i tysthet. Det finns här ändå en poäng. Miljöpartisterna framstår här i kammaren som ärliga EG-motståndare -- och duktiga EG motståndare, måste jag erkänna -- och har tillsammans med oss gång på gång påpekat att en av konsekvenserna av ett medlemsskap i EG blir en nedskärning i våra socialförsäkringar. Men när nu regeringen lägger fram ett förslag vars enda objektiva förklaring är att vår sjukförsäkring skall anpassas till vad som gäller inom EG för övrigt, då ansluter sig miljöpartiet glatt till nedskärningarna. Herr talman! För att ge socialdemokraterna och även miljöpatiet ännu chans yrkar jag i första hand åtförvisning av hela ärendet till socialförsäkringsutskottet för ytterligare beredning och för ett remissförfarande. Om detta inte blir kammarens beslut, yrkar jag bifall till vänsterpartiets reservation nr 2.

Herr talman! Huruvuda sjukförsäkringen är generell eller selektiv kan vi kanske diskutera, Margó Ingvardsson. Såväl Margó Ingvardsson som jag torde ha ca 450 kr. om dagen i sjukpenning. Men det finns hemarbetande kvinnor i Värmlands glesbygder som har noll kronor. Det här systemet är inte särskilt generellt. Som representant för de s.k. högerkrafterna vill jag säga att det är alldeles nödvändigt med en systemförändring. Har Margó Ingvardsson över huvud taget inte hört talas om den OECD-rapport som har diskuterats här hela förmiddagen? Där har det talats om att inflationen är 10--11 % såväl i år som, förmodligen, nästa år. Vi vet sedan förut att svenska företag har investerat ca 70 miljarder utomlands under det gångna årets första åtta månader, medan man bara har investerat 9 miljarder i Sverige. Att valutan har flödat ut beror på att man inte tror på Sverige om vi inte gör någonting åt ekonomin, om vi inte skapar ett helt annat ekonomiskt klimat för svenska företag -- och ökar produktionen. Fördelning är nog bra, Margó Ingvardsson, men nu handlar det faktiskt om att skapa resurser så att vi får någonting att fördela. När det gäller förnedring vill jag fråga: I vilket system är det som den verkliga förnedringen av människor inträffar? Jag behöver i denna kammare inte ens ge exempel. Alla vet vilket system jag talar om. Och jag kan lova Margó Ingvardsson att jag kommer att bekämpa vänsterkrafter i Margó Ingvardssons tappning varhelst de uppträder.
Herr talman! Jag har läst OECD-rapporten om den förväntade ökningen av inflationen. Men jag kan inte förstå hur detta hänger ihop med nedskärningar i socialförsäkringssystemet. Kanske Gullan Lindblad kan vara snäll och förklara för mig hur det hela hänger ihop. Är det verkligen så, att man spär på inflationen när man ligger hemma och har influensa? Det är mycket svårt för mig att förstå varför man skall ge sig på sjukförsäkringen om man vill få ner inflationen. Sedan tillhör Gullan Lindblad dem som i den här kammaren systematiskt har försökt spä på myten om att sjukförsäkringens kostnader bara ökar och ökar, och att vi i Sverige skulle bli sjukare och sjukare. Jag har försökt tala om för Gullan Lindblad att det inte förhåller sig på det sättet, men Gullan Lindblad vill aldrig tro på vad jag säger.

Kanske Gullan Lindblad tror mera på SAF än på mig och slutar att sprida myterna om att svenskarna skulle vara sjukare än andra människor -- och framför allt att vi skulle fiffla med sjukförsäkringen.
Herr talman! Det är mycket lätt att förstå de här samhällsekonomiska resonemangen om man bara bjuder till, Margó Ingvardsson. Saken är nämligen den att svenska företags -- och de svenska offentliga företagens -- kostnader är alldeles för höga beroende på, som jag sade i mitt anförande, att det s.k. sjuktalet är alldeles för högt. Man tvingas anställa -- t.ex. i Stockholms läns landsting -- ca 30 % fler människor än man egentligen borde behöva om alla vore på jobbet. Naturligtvis förekommer alltid ett visst sjuktal, men det är hur enkelt som helst att konstatera att det svenska sjuktalet har ökat, att miljarderna har rullat och att det också har förekommit missbruk, t.ex. när sjukförsäkringen har använts som något slags konfliktinstrument. Detta är ju allom bekant. Det är bara att fråga personalen vid försäkringskassorna. Inte minst sedan man har börjat göra ordentliga kontroller igen, vet man att detta är förhållandet. Jag förstår att Margó Ingvardsson har svårt att förstå, så det är väl ganska lönlöst att försöka förklara de enklaste ekonomiska sammanhang för henne. Men annars är det som sagt bara att läsa innantill i den statistik som finns. Att sjuktalet eventuellt har blivit litet lägre för närvarande beror på att människor nu börjat bli rädda om sina jobb. Det är alltid vad som inträffar när vi går mot en lågkonjunktur. Det borde Margó Ingvardsson också veta vid det här laget.
Herr talman! Jag erkänner villigt att jag har svårt att förstå åtgärderna i regeringens krispaket. Lyckligtvis är det inte bara jag som har det, utan även Stig Malm har väldigt svårt att förstå de åtgärderna. Jag vore oerhört tacksam om Gullan Lindblad försökte förklara för mig sambandet mellan att det flöt ut ett antal miljarder från Sverige i oktober månad och att regeringen nu skall skära ner på sjukförsäkringen. Jag kan inte förstå var det sambandet finns. Skulle de sjuka eller föräldrar till sjuka barn på något sätt ha medverkat till att miljarderna flöt ut ur landet? Eller varför skall de nu straffas på det sätt som Gullan Lindblad förespråkar?

Herr talman! Ingen noggrann analys har gjorts av vad utskottets förslag egentligen innebär för den som berörs av dagens betänkande. Ävenså är förankringen hos dem som skall handlägga ersättningsfrågorna dålig. Redan vid utskottsbehandlingen yrkade miljöpartiet de gröna liksom vänsterpartiet på återremiss av ärendet för utredning i berörda instanser. Det faktum att TCO och LO nu kraftigt protesterar mot ändringar i sjukförsäkringen visar att inte heller fackföreningarna i tid haft möjlighet att reagera mot den orättvisa konstruktionen av förslaget om nedsättningar i sjukförsäkringarna. Med anledning av denna alltför snabba handläggning yrkar jag på återremiss av ärendet till socialförsäkringsutskottet. Jag noterar med glädje att vänsterpartiet ställer upp på det. Jag hoppas att det goda omdömet hos kammarens ledamöter gör att ett tillräckligt bifall nås i kammaren för detta. För den händelse det icke skulle bli fallet, vill jag ändå gärna motivera det ställningstagande miljöpartiet de gröna gjort i reservationerna till dagens betänkande. Jag gör det också mot bakgrund av den just utspelade debatten om Margó Ingvardssons förmåga att förstå. I sitt anförande sade sig Margó Ingvardsson inte kunna skilja mellan det förslag som miljöpartiet de gröna har lagt och det förslag som utskottets majoritet står bakom. Nu skall jag hjälpa till genom att förklara hur vårt förslag egentligen ser ut. Det är beklagligt när reformer, som nu skett, tas upp som sparförslag i statens budget, eftersom detta från början ger en skev vinkling av det hela. Antingen det gäller ålder för skolstart, den pågående miljöförstöringen eller, som nu, sjukförsäkringens konstruktion, borde man i första hand diskutera vad som är bäst rent sakligt och diskutera de finansiella konsekvenserna i andra hand. Det sjukförsäkringssystem vi diskuterar i dag syftar till omfördelning av resurser på två sätt. Dels är det meningen att de som arbetar och får inkomster skall avstå en del av sitt välstånd till dem som inte kan arbeta på grund av sjukdom -- detta är alltså en fråga om solidaritet med svagare grupper --, dels är det en fråga om fördelning över tiden för varje människa, dvs. man betalar medan man har inkomster för en försäkring som man får ut av när man är sjuk. Om det endast gällde att fördela inkomsten för varje människa mellan den tid han är frisk och den tid han är sjuk, hade propositionens modell för en begränsning av kostnaderna inom sjuk och arbetsskadeförsäkringarna kunnat diskuteras. Det förslag som lagts fram av utskottsmajoriteten kommer emellertid på grund av omfördelningen mellan människor att osolidariskt drabba låglönegrupperna. Miljöpartiet de gröna anser att detta måste förhindras. Det är inte endast en fråga om solidaritet, det är faktiskt också i andra hand en fråga om ekonomi. Om nämligen behovet av socialhjälp ökar på grund av att kompensationen till låginkomsttagare är otillräcklig vid sjukdom, har samhällets besparing varit osund. Som jag nämnde, är det inte bara vi som är chockerade över att det socialdemokratiska partiet har lånat sig till en uppgörelse som drabbar låginkomsttagare på detta sätt. LO-chefen Stig Malm betecknar det som både misch-masch-politik och kohandelspolitik, och han tycker att det är ett jättejippo när man tar en framskapad kris till intäkt för att försämra en sjukförsäkring som i och för sig må vara i generösaste laget. Det är glädjande att veta att det finns ledande socialdemokrater som har kvar solidariteten med de sämst ställda. Det var också roligt att kunna notera att Björn Rosengren i TCO delar vår uppfattning i denna fråga. Herr talman! Ett objektivt faktum är dock att kostnaden för sjuk och arbetsskadeförsäkringarna under de senaste fem åren fördubblats, från omkring 20 miljarder till omkring 45 miljarder. Detta är betydligt mer än inflationen, och effekten kan ha flera orsaker. En betydande del avser långa sjukskrivningar och arbetsskador till följd av dålig arbetsmiljö, allergier, förslitande arbeten, osv. En mer realistisk klassificering av skador som arbetsskador skulle kunna vara en annan orsak. Det här är inte tillräckligt utrett i detalj. En mera detaljerad analys hade varit av intresse för utskottets ledamöter. Miljöpartiet de gröna kan inte ställa upp på den föreslagna reformen, och därför yrkar vi avslag på propositionens förslag och lägger i stället ett alternativ som presenteras i reservation 3 beträffande momenten 1 och 5. Vårt alternativ är så utformat att det ger samma budgetutfall som socialförsäkringsutskottets förslag. Inte heller vi vill öka de offentliga utgifterna. Vårt alternativ är så utformat att det skall skydda de svagaste grupperna, dem för vilka en sjukdomsperiod i utskottsförslaget kan betyda ett svårt ekonomiskt avbräck. I vårt förslag får man efter de första tre ersättningsdagarna en ersättning som är olika beroende på den försäkrades inkomst. För inkomster inkomstdelar över fyra basbelopp 50 %. Efter 90 dagars sjukdom skall ersättningsnivån för alla vara minst 90 %. Miljöpartiet de gröna anser vidare att den lägre kompensationsnivå som majoriteten föreslår för de tre första dagarna kunde ha varit acceptabel, om man hade tagit tillräcklig hänsyn till dem som ofta är sjuka. Vi yrkar därför i reservation 5 att regeringen bör lägga fram förslag om en konstruktion av högriskskyddet som innebär att man efter en viss tid, t.ex. 20 eller 25 dagars sjukdom per år, med kompensationsnivån 65 % Detta skulle innebära väsentliga förenklingar såväl för den enskilde som för försäkringskassorna. Också den av utskottet föreslagna sänkningen av kompensationsnivån för den tillfälliga föräldrapenningen vid vård av sjukt barn kommer att slå särskilt hårt mot ensamstående lågavlönade. Nuvarande kompensationsnivå, 90 %, bör därför behållas i familjer där hushållets sammanlagda sjukpenninggrundande inkomst understiger ca 4,5 basbelopp. I högre inkomstlägen bör ersättningen trappas ner på lämpligt sätt. I vår reservation 7 kräver vi att regeringen snarast lägger fram ett förslag med regler av denna innebörd. Sammanfattningsvis kan man säga att för de längre sjukskrivningarna, som ekonomiskt har den största betydelsen, innebär miljöpartiets förslag väsentliga förbättringar för de lägre inkomsttagarna medan höginkomsttagarna får bära en mer rättvis andel av besparingen. Detta framstår som så mycket viktigare här när man även tar hänsyn till att sjuktalen är högre i lägre inkomstskikt. Herr talman! På lång sikt är det viktigaste att politiken i sin helhet bedrivs så att sjukdom och arbetsskador långsiktigt minskar. Här tänker jag på förebyggande hälsovård, ett mindre stressbetonat samhälle med kortare arbetstid, kraftfulla insatser för att förbättra yttre miljö och arbetsmiljö, sänkta fordonshastigheter och intensivare insatser för samordnad rehabilitering. Detta är allt i linje med det program som miljöpartiet de gröna drivit i riksdagen under de senaste åren. Kammaren bör avslå utskottets hemställan under mom. 1 och 5 i betänkandet genom att rösta på miljöpartiets reservation 3. Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 5 och 7. Karin Israelssons generositet att yrka bifall till reservation 7 vill jag återgälda med att yrka bifall till hennes reservation 6.
Herr talman! Om Gösta Lyngå talade för hela miljöpartiet i den här frågan skulle jag faktiskt tycka att det var tragiskt. Nu är det ju dess bättre så att det finns olika uppfattningar i miljöpartiet om förslaget om sjukförsäkringen. Miljöpartiet godkänner nedskärningar av sjukförsäkringen i sin reservation. De vill bara ha en annan konstruktion. Denna konstruktion skulle medföra ytterligare mått av individuell prövning. Miljöpartiet har inte fattat skillnaden mellan generell och selektiv sjukförsäkring. Om riksdagen skulle följa exempelvis miljöpartiets förslag till en förändring av föräldraförsäkringen, skulle det innebära ett enormt utpekande av vissa ensamstående föräldrar. Dessa föräldrar värnar miljöpartiet om och det kan ju vara hedervärt. Förslaget innebär att vissa ensamstående föräldrar skall behöva förödmjuka sig och anhålla om ett högre bidrag. Det skall verkligen bli intressant att få följa utvecklingen av socialförsäkringssystemet, anpassningen till EG och miljöpartiets förslag. Kommer miljöpartiet hela tiden att ställa upp på nedskärningarna bara förslaget har en annan konstruktion?
Herr talman! Jag begär ordet bara för att få berätta för kammaren att jag i mitt huvudanförande av misstag yrkade bifall till reservation 7. Det skall naturligtvis vara reservation 6. Jag har full förståelse för att miljöpartiet anser att ensamstående föräldrar bör ha högre ersättning vid barns sjukdom. Men jag kan absolut inte acceptera det mycket byråkratiska system som miljöpartiet förordar. Det råder redan i sig en stor byråkrati omkring föräldrapenningen, och jag anser inte att det finns någon anledning att öka byråkratin. Det enklaste sättet är att man behåller nuvarande ersättningsformer inom den tillfälliga föräldrapenningen. Jag yrkar bifall till vår reservation 6.
Herr talman! Till Margó Ingvardsson vill jag säga att vårt förslag till modell inte är något försök att anpassa sjukförsäkringssystemet till EGs normer. Jag tror att det är stor skillnad mellan sjukförsäkringssystemen i olika EG-länder och den modell vi föreslår. Det är faktiskt de grupper som behöver hjälp som vi försöker gynna genom den profil vi har på ersättningsnivån. Jag är förvånad över att Margó Ingvardsson tycker att det är en felaktig profilering av ett ersättningssystem.
Herr talman! Jag vet att det finns flera i miljöpartiet som har samma uppfattning som vi har i vänsterpartiet. Det enda objektiva skälet till att göra en nedskärning i socialförsäkringen just nu är att regeringen avser att söka medlemskap i EG. Med en nedskärning i sjukförsäkringssystemet kommer vår sjukförsäkring att ligga på en nivå som är mer jämförbar med den i EG-länderna än vad fallet är nu.
Herr talman! Vi, liksom flertalet andra partier i riksdagen, har en ansvarsfull budgetplanering. Vi försöker faktiskt att följa kostnadsutvecklingen. Det är korrekt som jag sade att utgifterna på detta område har mer än fördubblats på fem år. Det klart väsentligaste är att komma åt orsakerna till sjukdomar osv., men i detta läge är det kanske också viktigt att man har en styrande inriktning av de ersättningar man betalar ut.